Herr talman! Att det är en brist i demokratin är alldeles ostridigt. Det är riktigt att det finns en formell gång som kommer att iakttas även här i riksdagen. Men den genuina debatten, där man har möjlighet att ta intryck och skifta ståndpunkt, är en punkt som är passerad i och med att grupperna har skruvat fast sina ståndpunkter. Det är den bristen som är den allvarliga. Vad gäller åtgärder är det alternativ som vi förespråkar att budgetunderskottet skall tas ned, men inte när lågkonjunkturen är som djupast. Vårt alternativ, som vi har redovisat offentligt för partiledarna, innehåller besparingar och inkomstförstärkningar som skulle ha stärkt statsbudgeten med 50 miljarder. Men det sträcker sig över en längre tidsperiod än det förslag som förespråkas av den här breda höger--vänsteralliansen. Det är det som är skillnaden. Om man skulle vilja ge sig på en intern devalvering, det gäller alltså de sänkta arbetsgivaravgifterna, vilket jag är mycket tveksam till, skulle man ha kunnat välja att finansiera den fullt ut om två år. Det hade varit en möjlighet som varken Svenska arbetsgivareföreningen eller de fackliga huvudorganisationerna hade avvisat. Tvärtom vet jag att SAF har sagt att man hade accepterat detta. LO och TCO har sagt att de hade accepterat detta. Då hade vi inte fått denna oerhört kraftiga åtstramning på hushållens efterfrågan som vi nu får med upp emot 30 miljarder. Lägg därtill åtstramningen på den offentliga efterfrågan i kommunsektorn. 60 000 arbetstillfällen beräknas försvinna ur kommunsektorn. Bara krispaket ett var en neddragning med minst 30 000 jobb i den privata sektorn, på grund av åtstramning. Det är de här effekterna som tillsammans med den kraftiga åtstramningen mitt i en lågkonjunktur inte är god ekonomisk politik. Räntemarknaderna hade accepterat att man tog ett längre strukturellt grepp för att få ned underskotten. Bara man hade preciserat den fasta planen för att åstadkomma denna åtgärd är jag säker på att den också hade varit verksam. Frågan om utlandslånenormen har vi drivit länge. Det är ett socialdemokratiskt -- borgerligt påfund att slå vakt om den.

Herr talman! I årets finansplan skriver finansministern: ''Det råder bred politisk enighet i Sverige om värdet av en fast växelkurs.'' Jag finner det anmärkningsvärt att det råder en så bred enighet, men Sverige är ju ett så litet land att här blott ryms en åsikt åt gången. Men varför skall priset på valutan vara fast, när inga andra priser är fasta? Jag kan inte underlåta att erinra om H.C. Andersens berömda saga om Kejsarens nya kläder. Hade den sagan skrivits i dag, hade Andersen sannolikt bytt ut den fåfänge kejsaren mot den opportunistiske partiledaren. I stället för de obefintliga nya kläderna, illustrerande masstyckandets faror, hade mannen under tronhimlen burit en väska med påskriften: ''Nya löften till väljarna!'' Bland åskådarna finns även denna gång ett litet genomskådande barn som plötsligt utbrister: -- Men han har ju inga pengar! Detta är en av orsakerna till krisen i dagens Sverige: Löften som saknat täckning. Därför har politikerna stor skuld till ''Krisen i Sverige'', inte marknaden, som många nu söker skylla på. Vad marknaden har gjort är att den har reagerat och agerat när den har upptäckt att löftena saknat täckning. Dagens valutakris är också en följd av att den föregående regeringen, vid anknytningen av den svenska kronan till ecun, gjorde detta till en övervärderad växelkurs samtidigt som vi hade fria kapitalrörelser länderna emellan. Den enklaste grundkurs i nationalekonomi hade upplyst om att detta är en orimlig kombination. Vid andra världskrigets slut bestämde regering och riksbank att man skulle göra tvärtemot vad man gör i dag, nämligen att ha en rörlig växelkurs och en fastlåst räntenivå. När det gällde valutakursen hade man sålunda en mycket rörlig inställning. Växelkursen skulle ett land kunna förändra när det underlättade den inhemska politiken. Så beslöt riksbanken att revalvera den svenska kronan l946. Någon oro på valutamarknaden förelåg inte, utan Riksbankens motivering var att man genom en uppskrivning av den svenska kronan kunde hejda utifrån kommande prisstegringar. Det mycket okloka beslutet ledde till att valutareserven tömdes, och vi tvingades återinföra flera ransoneringar. 33 %. Storbritannien var utfattigt efter två världskrig och oförmöget att komma till rätta med sina strukturella problem. Sverige, som tvärtom hade åkt snålskjuts på den övriga västerländska civilisationens bekostnad genom att stå utanför de båda världskrigen och som tjänat pengar på export av krigsviktiga produkter till båda krigförande parter -- en speciell svensk tolkning av begreppet neutralitet --, hade ingen anledning att devalvera. Sedan dess har vi fört en minst sagt växlande valutapolitik. Bortsett från ett par smärre justeringar under 70-talet devalverade socialdemokraterna år l97l med 7 % och den borgerliga regeringen år l977 med 5 %. Att den borgerliga regeringen år l98l devalverade med l0 % är inte svårt att förstå med tanke på de upprepade devalveringar som SNS:s konjunkturråd, där några av våra framstående ekonomer ingick, hade föreslagit under hela 70 Sedan beslutade socialdemokraterna den 8 oktober l982 att devalvera med l6 %. Nu skulle vandringen på den tredje vägen underlättas, och därför måste svensk export gynnas. Sådana här offensiva eller aktiva devalveringar underlättar givetvis för facket att genomföra löneökningar. Men realvärdet av dessa lönehöjningar har snart ätits upp av efterföljande prisstegringar. Devalveringen innebar att vi exporterade våra problem till utlandet, trots socialdemokraternas och fackets ständiga tal om internationell solidaritet. En följd av denna växlande valutakurspolitik är att devalveringar kommit i vanrykte. Därför har regeringen sagt: Nu skall det vara slut med raden av devalveringar, genom anknytningen till EG:s valutaenhet. Länder inom EG har emellertid både devalverat och revalverat, hittills sammanlagt elva gånger. Dessa justeringar kallas emellertid för realignements, ett typiskt eufemistiskt uttryck. Det är för mig obegripligt att Riksbanken inte kan företa en liknande justering som Storbritannien, Finland, Spanien och Irland företagit, allt medan USA, Japan och andra länder har flytande valutor. Kritiken mot uttrycket ''låta valutan flyta'', när den i realiteten sjunker efter en frigörelse, är för övrigt malplacerad. Det är fråga om att låta den flyta fritt på valutahavet. Alla som åtminstone har varit i närheten av ett hav vet att det går upp och ner, precis som det har gått med det engelska pundet och den italienska liran. I stället är Riksbanken på väg att driva svensk ekonomi i botten med sin felaktiga ränte och valutapolitik. Men här fortsätter folket att prisa riksbankschefens, förlåt, kejsarens, nya kläder. Felet med vår hittills förda valutapolitik är att gjorda devalveringar nästan alltid gått emot marknadens bedömning. En s.k. passiv devalvering innebär att vi anpassar kronans kurs till marknadens bedömning. Men nu skärs alla devalveringar över en kam. Vad vi än en gång lär är att man inte skall försvara en övervärderad valuta utan så snart som möjligt acceptera marknadens bedömning. I realiteten är detta också vad vi faktiskt har gjort, men under heltäckande ordkaskader. Hör vad Kjell-Olof Feldt skriver i en krönika i DN den l0 oktober: ''Ty även om de inblandade skyr ordet, råder det inget tvivel om att krispaketet nummer två i sin huvuddel består av en devalvering -- av det slag som brukar kallas `intern`. Idén med de sänkta arbetsgivaravgifterna och de höjda konsumtionsskatterna måste vara densamma som med en `extern` devalvering -- att öka vinsterna på lönernas bekostnad!'' Det är möjligt att Lars Bäckström inte delar den här uppfattningen. Jag anser att riksbanken genom sitt agerande allvarligt förvärrat den ekonomiska krisen i vårt land. Det visar de förödande effekter som räntehöjningarna har haft på både hushållens och företagens ekonomi. Vi måste driva en politik som får ner realräntan i vårt land. Där håller jag helt med om det som Ian Wachtmeister förordade i gårdagens debatt och som även Lars Tobisson instämde i. Regeringen måste därför lägga fram ett tredje paket som inte är ett krispaket, utan tvärtom ett stimulanspaket.

Herr talman! Arne Kjörnsberg föreföll litet besviken över att tre herrar från gårdagens debatt inte var här. Han läste upp citat av deras uttalanden. Jag får uttrycka samma besvikelse över att Arne Kjörnsberg inte är här ens under den debatt som han själv deltar i. Jag tänkte nämligen också, för att uppnå balans, läsa upp ett citat. I början av 1991 sade man inom OECD:s sekretariat om svensk ekonomi -- jag översätter fritt från engelska -- att: ''BNP och industriproduktion kommer att visa negativa tillväxtsiffror både 1991 och 1992 och arbetslösheten kommer att öka till 5 % av arbetskraften vid slutet av nästa år. Rekordhögt för Sverige.'' Det är alltså precis så det har gått. Vid samma tillfälle skrev faktiskt finansminister Allan Larsson så här: Sverige befinner sig i likhet med de flesta andra länder i en lågkonjunktur. Men vi har under det gångna året fattat en lång rad beslut som stärker vår ekonomi och som innebär att vi nu är på rätt väg. Den fråga jag skulle ha ställt till Arne Kjörnsberg var: Kan inte de här herrarna bilda klubb tillsammans? När jag tänkte över den här debatten studerade jag faktiskt också protokollet. Det slog mig helt plötsligt att det var precis tio år sedan jag deltog i min första allmänpolitiska debatt. Av purt intresse plockade jag fram protokollet från detta tillfälle. Döm om min förvåning när jag fann att den enda fråga som jag i dag tänkte ta upp -- skattereglerna för småföretagen -- också firar tioårsjubileum, i min tappning alltså. Problemet i sig är mycket äldre. Av denna orsak är det kanske också litet malplacerat att använda ordet firande i sammanhanget. Det finns ju ingen större anledning att fira det att man inte lyckats nå en lösning på ett problem, trots tio års idogt arbete. Någon kanske frågar sig hur man orkar med att arbeta i riksdagen med en fråga under tio år utan att nå resultat. Och det är en mycket berättigad fråga. Hade det inte varit så att jag hade kunnat notera bättre resultat, t.ex. genom att mycket aktivt delta i framtagandet av den stora skattereformen, hade sannolikt inte ens en så envis person som jag orkat med att sitta kvar i riksdagen under en så lång tid. Herr talman! Om inte valutakrisen hade inträffat hade riksdagen under denna höst förelagts ett förslag till neutral beskattning av enskilda företagare och handelsbolag. Sedan lång tid tillbaka är företag i dessa associationsformer klart missgynnade, för att inte säga misshandlade, i skattehänseende. Skattereformen innebar att aktiebolagen fick möjligheten att, till en skattesats på 30 %, spara vinstmedel i rörelsen. Tyvärr kunde Socialdemokraterna och vi i Folkpartiet liberalerna inte nå en överenskommelse om samma förändring för enskilda näringsidkare och handelsbolag. Vi kom däremot överens om att en sådan lösning skulle tas fram och beslutas utan dröjsmål. På grund av att frågan ännu inte lösts är faktiskt i dag verkningarna rent katastrofala för berörda företag. Alla vet att det är oerhört svårt att låna pengar i bankerna. Skälen är flera men det viktigaste torde vara att bankerna nu, efter de senaste årens stora kreditförluster, tillämpar en betydligt hårdare kreditprövning än tidigare. Detta slår med en enorm kraft mot just enskilda näringsidkare och handelsbolag, som inte kunnat bygga upp det egna kapitalet med hjälp av vinstmedel. korttidsinventarier har kunnat ske på någorlunda lika villkor med aktiebolagen, men man har varit tvungen att låna upp rörelsekapitalet. Med en normal, resultatbetingad och kostnadsbaserad, avskrivningstakt har det egna kapitalet bokföringsmässigt snabbt blivit ganska tunt. Soliditeten har med andra ord blivit låg. Som en följd av detta finner företagen i dag lånevägen totalt igenbommad. Situationen blir i många fall katastrofal när krediterna stryps. Herr talman! När vi debatterade företagsbeskattningen i december pekade jag på den välvilja som alla partier visade mot småföretagen i den förra valrörelsen. Då hette det att Sveriges framtid ligger hos dessa småföretag, att expansionen och de nya jobben skulle komma från mindre och medelstora företag. Jag framhöll då att svenska småföretagare säkert sträckte på sig inför dessa erkännanden men att det inte räcker med ord. Det krävs handling också. Den proposition som jag inledningsvis talade om kommer nu inte i höst. Det innebär att ikraftträdandet skjuts ett år framåt i tiden. Kostnaden för en likabehandling i skattehänseende är beräknad till 2,5 miljarder. Ett uppskov är emellertid inte liktydigt med att budgetsaldot förbättras med denna summa. Konsekvenserna och kostnaderna av det senare ikraftträdandet kommer bara att förskjutas till arbetsmarknadstiteln och möjligen någon annan titel. Likaså kommer det att innebära mänskliga påfrestnignar i form av arbetslöshet och ekonomiskt obestånd. Herr talman! Det skulle vara mig fjärran att frångå eller äventyra den uppgörelse om krispaket som träffats, men jag dristar mig ändå att ställa frågan till Lars Hedfors hur han ser på detta problem. Det är ju faktiskt så, Lars Hedfors, att vi i de båda partierna vid skatteuppgörelsen kom överens om att lösa frågan om en neutral beskattning av inkomster hos enskilda näringsidkare och handelsbolag. Och det är ju faktiskt också så att det var den socialdemokratiska regeringen som tillsatte utredningen i denna fråga genom dåvarande statsrådet Erik Åsbrink. Frågan är med andra ord ganska berättigad.

Herr talman! Jag kan instämma i mycket av det Kjell Johansson har sagt. Det är alldeles riktigt att det var Folkpartiet och Socialdemokraterna som kom överens i den stora skatteuppgörelsen om att vi skulle studera denna fråga vidare. Det var vi som tillsatte utredningen. Det var vi överens om att vi skulle göra. Nu är faktiskt, Kjell Johansson, den viktigaste frågan för småföretagen inte skattefrågan utan frågan om möjligheter att låna pengar på rimliga villkor, att över huvud taget få låna pengar i bankerna. Det är ett stort problem. Pendeln har så att säga slagit över till sin andra ytterlighet, där man ställer enorma krav på säkerheter för att låna ut pengar. Det är det stora problemet. Det måste vi inrikta oss på först och främst, innan vi över huvud taget kan börja tänka på skattesänkningar i storleksordningen 2,5 miljarder kronor. Sedan får vi se hur förslagen till skattesänkningar för småföretagen utformas. Om det kan bli aktuellt över huvud taget med förslag under den pågående valperioden vet vi inte. För min egen del vill jag gärna se ett förslag som innebär neutralitet också i förhållande till den personliga inkomstskatten, alltså egenföretagen i förhållande till den personliga inkomstskatten, inte bara neutralitet i förhållande till aktiebolagens beskattning. Det är inte någon lätt uppgift. Jag höll på att säga: den dagen den sorgen. Låt oss nu samla krafterna för att få ner räntenivån.
Herr talman! Den viktigaste frågan för småföretagen är att kunna låna pengar, säger Lars Hedfors. Men med det system som fortfarande gäller kan småföretagen inte bygga upp ett rörelsekapital och bygga upp det egna kapitalet. De kommer att ha dåliga säkerheter att erbjuda. Det de möjligen kan bygga upp rör sådant som kan omsättas i företagsinteckningar, men de står inte högt i kurs i dag. Därför kan dessa företag inte låna. Därför kommer det att bli stora tragedier på det personliga planet. Det kommer att slås ut småföretag som i och för sig har en framtid för sig och som är expansiva och skulle kunna skapa sysselsättning. Arbetslösheten kommer att öka. Därför är det oerhört viktigt, Lars Hedfors, att vi klarar ut den här frågan. Jag förstår att vi inte kan göra det nu, men jag föreslår att vi ändå tar ett seriöst resonemang i denna fråga när vi hanterar den i utskottet.

Herr talman! Det skulle vara frestande att ägna sig åt att kommentera den debatt som har varit, men de flesta talare finns inte på plats, så jag avstår. Jag börjar med att konstatera att vi, i varje fall jag, under den senaste tiden har fått lära oss att många bra saker som vi tidigare ansett ge enbart positiva effekter, i dag ger en del effekter som inte är så positiva i det korta perspektivet. Jag skall ge några exempel. Hushållen måste spara mera. Under högkonjunkturen var det en viktig och självklar målsättning. Det stora underskottet i bytesbalansen gjorde ett ökat sparande till en avgörande fråga för ekonomins stabilitet. Ett land kan inte varaktigt ha ett stort underskott i sina affären med omvärlden. Underskottet i bytesbalansen håller nu på att rätta till sig. Det beror i första hand på en minskad import och ett ökat hushållssparande, dvs. en minskad konsumtion. År 1990 skulle denna situation ha upplevts som enbart positiv. I dag ger ett nödvändigt ökat hushållssparande inte bara minskad konsumtion utan också ökad arbetslöshet. Därför framstår inte ökat sparande som enbart positivt i det korta perspektivet. Sjukfrånvaron måste minska. Den höga sjukfrånvaron har varit ett betydande problem för svensk konkurrenskraft. I dag har sjukfrånvaron på grund av förändringar i sjukförsäkringssystemet och genom lågkonjunkturen minskat påtagligt. Det är självklart en viktig förbättring som stärker den svenska konkurrenskraften, men det ökar samtidigt arbetslösheten i storleksordningen 50 000--60 000. Produktiviteten måste förbättras i såväl näringsliv som offentlig sektor. Under åtskilliga år har svenskt näringsliv uppvisat en otillfredsställande produktivitetsutveckling. Detsamma gäller offentlig sektor. Under det senaste året har effektiviseringen varit mycket betydande i de flesta verksamheter. Detta stärker självklart svensk konkurrenskraft och ökar våra framtida möjligheter att öka exporten och framgångsrikt konkurrera med importen. Samtidigt innebär detta kortsiktigt ökad arbetslöshet. Inflationen måste vara låg. Vi har under det senaste året upplevt en dramatisk sänkning av inflationen. I dag ligger den på 2 à 3 %. Något av en drömtillvaro, skulle vi sagt för ett par år sedan. Visst är det i grunden en mycket positiv utveckling, men samtidigt förvärrar det fastighetskrisen på grund av den låga inflationen. Den höga räntan ger en orimlig realränta, som försenar eller förhindrar de investeringar som är nödvändiga för att åter öka sysselsättningen. Det går att fortsätta att ge exempel på hur i grunden en mycket positiv utveckling kortsiktigt förstärker de aktuella problemen. I detta läge är det otroligt viktigt att skapa stabilitet i ekonomin och framtidstro på att vi positivt kan utnyttja de möjligheter som finns i den grundläggande positiva utvecklingen av svensk ekonomi. Kortsiktigt krävs det uppoffringar av alla. Två krispaket har lagts fram för att i någon mån reducera det snabbt växande budgetunderskottet. I stort är paketen väl balanserade. Det finns som alltid skönhetsfläckar som behöver rättas till. Budgeten förstärks både genom att statens kostnader minskas och genom att skatterna höjs. Det är viktigt att i detta sammanhang komma ihåg att för den enskilde blir det i båda fallen ökade kostnader. I ett för många kärvt läge bör valet av besparing eller skattehöjning i hög grad bestämmas av hur rättvist det går att fördela bördorna. I ett längre perspektiv är självfallet målsättningen lägre statliga kostnader och lägre skatter. Ett känsligt område i detta avseende är besparingarna inom bostadssektorn, som för att vara rättvisa måste fördelas på alla boende. Höjda skatter har generellt negativa effekter, men rätt utformade miljöskatter utgör undantag, vilka styr marknaden mot nödvändig miljöhänsyn. Den höjda bensinskatten är acceptabel i första hand från miljösynpunkt. Om biobränslekommissionens förslag till en försiktig koldioxidbeskattning av fossila bränslen som används för elproduktion genomförs, är detta också en mycket välmotiverad miljöskatt, som framför allt kommer att styra de framtida investeringarna till förmån för förnybar och miljövänlig energi. Herr talman! Jag har med detta korta inlägg velat peka på att dagens kärva situation rymmer många möjligheter, om vi rätt utnyttjar dem. Vi måste fördela de kortsiktigt nödvändiga och tunga bördorna på ett rättvist sätt, och därmed så långt som möjligt undvika att enskilda och företag slås ut.

Herr talman! Ekonomisk obalans och valutaoro i omvärlden har medfört två ekonomiska paket som vi skall behandla i riksdagen under hösten. Paketen kommer att sätta ordentliga spår i enskilda människors ekonomi. De har tagits fram under hårt yttre tryck. Men om vi inte gör något ordentligt kommer många att gå under på grund av höga räntor. Den ekonomiska obalansen med stora strukturella underskott påstås bero på 20 års försyndelser. Tydligen var det under mandatperioden 1970--1973 som systemskiftet skedde. Jag roade mig därför med att titta i gamla tidningsurklipp från valrörelsen 1970. Herr talman! Vad jag sökte i klippen var en oberoende observatör. Jag fann en i Rune Moberg, i tidningen Se. Han uttryckte i valrörelsen 1970 en önskan: ''Det ekonomiska läget är pressat. Det vet vi alla. Snabba åtgärder behövs. Och kanske impopulära. Låt oss komma samman till en stabiliseringskonferens. Vi är beredda att dela ansvaret med regeringen för den illasmakande medicinen. Bara något blir gjort, och blir gjort snabbt''. Såvitt jag kan minnas är det första gången sedan denna önskan uttrycktes som Sveriges politiska partier så brett enats om ett så långtgående ekonomiskt paket för att komma till rätta med det strukturella budgetunderskottet. Uppgörelsen kommer säkert bidra till att hyfsa den ekonomiska debatten för en lång tid framåt. Peter Kling förde tidigare här fram en viss kritik. Han påstod att en majoritet av svenska folket stod bakom slopandet av hemspråksundervisningen. Den senaste opinionsundersökningen som jag tog del av för ett par månader sedan visade att 54 % av svenska folket ville ha kvar hemspråksundervisningen. Självfallet har alla partier fått göra eftergifter för att komma överens om förändringspaketen, som vi hoppas skall leda fram mot en bättre ekonomisk utveckling med lägre räntor. Vi får hoppas att paketen får avsedd verkan. Om vi skall se något framåt, behöver vi snarast få fram vissa medel för att infasa det svenska jordbruket mot en EG-anslutning. Med kristdemokraternas syn på småföretagssamheten är det också angeläget att en förändring av skattereglerna för enskild firma sker, så att de som driver företag i den formen inte missgynnas i förhållande till dem som driver företag i aktiebolagsform. I det avseendet har jag samma uppfattning som Kjell Johansson har redogjort för. I en tid då välskötta företag utan egen förskyllan drivs i konkurs är det angeläget att leverantörernas fordringar i konkurser prioriteras högre. Med de prioriteringsregler som nu gäller går skattefordringar före leverantsfordringar. Med en bättre ställning för leverantörerna hade en del konkurser kunnat undvikas. Herr talman! De banker som genom frikostiga fastighetslån har varit med om att blåsa upp fastighetspriserna till nivåer som är ohållbara och, som när det begav sig i folkdjupet, också betraktades som ohållbara har nu stora ekonomiska bekymmer. Det är märkligt att folkets intuition om vad som var rätt och fel pris på fastighetsmarknaden inte delades av bankproffsen. Den professionella felbedömningen medför nu ett behov av höga utlåningsräntor till förfång för investeringar i nya bestående arbetstillfällen. Med den ränteutvekling som varit sedan beslutet att sänka skatten på kapital till 25 % fattades var det logiskt att bibehålla skattenivån 30 % ett tag till. Sonia Karlsson tog upp vårdnadsbidraget i sitt anförande. De ekonomiska bekymren har av några använts som intäkt för att ventilera och befästa sitt ideologiska motstånd mot vårdnadsbidrag. Med ett planekonomiskt tänkande där staten vet bäst kan det finnas en viss logik i motståndet. Hur ledamöter som i andra sammanhang pläderar för valfrihet som något som utvecklar både ekonomiskt välstånd och trivsel i samhället kan sätta sig emot att samhällets stöd till småbarnsföräldrarna fördelas efter föräldrarnas fria val är obegripligt för mig. Låt mig i den här debatten fästa uppmärksamhet på den del i arbetsgivareavgiften -- 2,2 % -- som går till barnomsorgen. Denna avgift har hitintills täckt kostnaderna för statsbidragen till kommunernas barnomsorg. Om man ser det hela över en livscykel, är det bara en del av de anställda med barn som fått del av stödet. Föräldrar som genom olika arrangemang själva klarar sin småbarnsomsorg får aldrig någon del av denna inteckning i löneunderlaget. Vi är i behov av en mera flexibel användning av statens stöd för barnomsorgen. Det gäller både för de föräldrar som under en kortare tid avstår från förvärvsarbete och för de föräldrar som genom olika saxningar i förvärvsarbetet klarar sin egen småbarnsomsorg. Herr talman! Vårdlön eller vårdnadsbidrag lika för varje barn är en lösning på detta problem.

Herr talman! Jag skall i mitt anförande beröra en oerhört viktig fråga, nämligen den ekonomiska brottsligheten. Jag har lyssnat till debatten hela eftermiddagen, och såvitt jag har kunnat höra är Lars Hedfors den ende som har berört den frågan. Problemen med ekobrotten växer. För tio år sedan uppskattade Brottsförebyggande rådet att det var ca 30 miljarder kronor som inte redovisades någonstans. Nu nämns siffran 100 miljarder kronor. Det rör sig om uppskattningar av den svarta ekonomin i samhället. Många brott varken anmäls eller utreds. Företag och banker har i vissa fall inte något intresse av att anmäla att de har blivit utsatta för brott. Det är inte alltid en fördel att figurera i sådana sammanhang. Herr talman! Riksdagens revisorer har börjat att se över arbetet mot den ekonomiska brottsligheten. Bilden är mycket dyster. Skattemoralen försämras. Samhället orkar inte ta itu med ekobrotten. Ekobrotten ändrar karaktär med konjunkturerna. Under 1980-talet var det skalbolagsaffärer som gällde. Nu ökar konkursbrotten. Under 1992 av dessa fall finns misstanke om brott. Också momsbedrägerierna ökar snabbt. Brottslingarna lär sig var det finns pengar att hämta. De anpassar sig efter förändringar i lagstiftning och kontrollsystem. Avancerade brottslingar har ofta tillgång till juridisk och ekonomisk expertis. Ekobrotten förekommer i alla samhällsskikt. Den svarta ekonomin snedvrider konkurrensen. I konjunkturnedgångar ökar konkurserna, och det är ofta de laglydiga företagen som försvinner först. Alla förlorar på detta. Staten går miste om stora skatteintäkter, vilket borde oroa vår skatteminister, Inom vissa branscher är ekobrotten mycket vanliga, t.ex. inom restaurangbranschen. Det är ingen nyhet. Så har det varit länge. Det skulle behövas någon form av skärpt kontroll över den branschen, framför allt i samband med tillståndsgivning när det gäller utskänkning av öl och annan alkohol. Det skulle gå att komma åt en stor del av ekobrotten. Det är samma personer som ständigt återkommer. De som sysslade med skalbolagsaffärer under 1980-talet håller nu på med momsbedrägerier. Myndigheterna har otillräckliga möjligheter att bemästra situationen. Skattemyndigheterna, åklagare och polis har bristande resurser. Ärendebalanserna ökar. Många brott utreds aldrig, och många brott är också mycket komplicerade. Utredningstiderna är alltför långa, och många brott hinner preskriberas. Under de senaste åren har läget dessutom försämrats. Färre fall utreds och blir föremål för åtal och dom. En stor del av problemen ligger tydligen hos polisen som inte har tillräckliga resurser. Av 333 tjänster inom ekorotlarna var bara 227 besatta under 1991, och det är helt otillfredsställande. Stockholmspolisens ekorotel hade 1 250 ärenden i början av sommaren. Under en månad kommer ca I förhållande till tillströmningen är produktiviteten låg. På fyra månader klarar man av 12 mål. Då kan man räkna ut hur lång tid det skulle ta att komma åt dessa 1 250 ärenden. Under september i år kunde man notera en kraftig ökning här i regionen med över 100 nya mål. Under hela 1991 utreddes sammanlagt 58 mål av åklagarenheten. Ca 90 % av samtliga mål blir aldrig utredda. Herr talman! Det måste finnas en politisk vilja att ta itu med ekobrotten, och denna vilja måste uttryckas klart och tydligt från denna talarstol. Ekobrotten prioriteras inte längre av polisen och inte heller av den här regeringen. Myndigheterna måste planera sin verksamhet och fördela sina resurser i enlighet med de politiska besluten. Om de politiska signalerna inte är tydliga innebär det risk för att myndigheternas prioriteringar ändras. Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen har i samarbete med Riksskatteverket gjort en utredning, och där finns det många bra förslag. Det är emellertid bara att konstatera att vi inte har fått något förslag från den borgerliga regeringen, och den kommer tydligen att förhala detta ytterligare. Dessa ekobrott har utretts i två år. Jag tycker därför att det är dags att regeringen lägger förslagen på riksdagens bord. Investeringar i resurser är mycket lönsamma för samhället. En taxeringsrevisors arbete drar in Det finns många bra förslag att ta till vara. Jag har varje år tillsammans med Hans Göran Franck m.fl. motionerat i denna fråga. Vi kan bara konstatera att varje skattebetalare luras på 2 000 kr om året. Det sitter en polis som heter Rolf Nilsson på Rikspolisstyrelsen och undrar vad vi politiker gör. Men det finns alltså pengar att hämta i fråga om detta i dessa krisens tider. Jag kan lova kammaren att vi socialdemokrater kommer att återkomma i skatteutskottet i denna viktiga fråga.

Herr talman! Den allmänpolitiska debatten borde vara ett utmärkt tillfälle att diskutera det politiska ansvaret för den uppkomna krisen. Men så har, såvitt jag har kunnat notera, inte skett i någon vidare utsträckning.

Den är möjligen litet elak, men församlingen är ju härdad. Jag tror att det finns ett stort politiskt ansvar i den här uppkomna krisen, och jag tror att vi från höger till vänster måste dela detta ansvar. Jag tror att problemen med de stora transfereringssystemen, som har tagit en växande andel av statens finanser utan att kunna lösa problemen som det ursprungligen var tänkt, borde ha tagits upp för länge sedan. Jag tror att löften om nya transfereringssystem som vårdnadbidrag eller löften om ofinansierade skattesänkningar inte borde ha givits. De som nu får betala priset för denna politiska vårdslöshet är de som saknar jobb, som har svårt att klara det höga ränteläget och som drabbas av drastiska kommunala nedskärningar. Jag tror att anledningen till att det har varit så svårt att politiskt klara av de strukturella underskotten har att göra med en förändring av politiken. Politik har reducerats till att handla om ett köpslående om olika väljargrupper med förslag som ständigt kräver ökade kostnader. Jag tror att det är det som är anledningen till att politikerna har haft svårt att slå in på en ny väg när man måste dra ned på kostnaderna. Materiella förbättringar behövs för människor, men det måste finnas ett ekonomiskt utrymme för dem. Den typen av politik har i alltför hög grad fått ersätta den mer visionära diskussionen om vilket samhälle som man skall bygga och människors delaktighet i den processen. Visst är vår kris också en del i den internationella krisen, och visst finns det andra aktörer som också förtjänar kritik. Många har kritiserat de stora företagen för deras bristande solidaritet med Sverige. Och finansmarknadens beteende tycker jag alltmer liknar en koskocks beteende -- när en kossa skenar åt ett håll, skenar alla de andra efter. Detta fråntar emellertid inte oss politiker vår del av ansvaret. Om jag fick önska något, herr talman, skulle jag önska mig en debatt här i kammaren där deltagarna fick tala endast om det egna partiets misstag och ansvar för den uppkomna krisen. Men jag befarar att någon sådan debatt aldrig kommer att äga rum utan att det kommer att bli ett fortsatt traskande på den enda tredje och fjärde vägen. Jag skall säga något om krispaketen. Jag delar den uppfattning som har framförts här tidigare att riksdagen borde ha inkallats. Men riksdagen har ännu möjlighet att påverka om man håller sig inom de ekonomiska ramarna för de kortsiktiga lösningarna och också för den långsiktiga strategiska diskussionen. Då kan riksdagen ändå vara med och påverka och förändra dessa krispaket efter att ha hört vilka delar som väcker oro ute i samhället. Jag delar den kritik som har riktats mot de starka åtstramande effekterna som på något sätt måste mötas med en efterfrågestimulans. Jag tycker att beslutet om indragningar till kommunsektorn på 7,5 miljarder kronor borde diskuteras på nytt. Jag tycker att semesterdagarna, även om de inte är en tungt vägande del i det ekonomiska paketet, ändå är en viktig symbolfråga. Därför borde man diskutera den. Denna fråga markerarar att Sverige fortfarande är ett klassamhälle. LO-kollektivet som sist av alla fick dessa extra semesterdagar förlorar dem först. Men det går att finna andra lösningar. Jag skulle också önska att krispaketen hade haft en miljöprofil, och jag tror att de skulle ha kunnat ha det. Utbildning kan användas offensivt både mot arbetslösheten men också mot miljöproblemen. En satsning på sanering av s.k. radonhus skulle också kunna vara en viktig del i dessa paket. Krispaketen har gett oss en frist, men de har inte löst de långsiktiga problemen. Om vi även fortsättningsvis skjuter dessa problem ifrån oss, kommer vi på nytt att tvingas in i en situation där det blir de översta skikten i de största partierna som fattar besluten åt oss. Vad som nu måste till är i stället att partierna klart och tydligt ärligt redovisar sina skilda strategier, så att människor vet vad de har att ta ställning till. Då kan val av parti återigen bli ett sätt att vara med och påverka samhällsutvecklingen. Avslutningsvis skulle jag vilja referera Maj-Gull Axelsson som i en delutredning inför LO:s rättviseutredning har skrivit: När de maktlösa ger upp hoppet om att kunna förändra sina villkor stärks de redan mäktiga. I min vision av framtiden bryts de mångas maktlöshet och vänds till makt och inflytande över den egna tillvaron och till delaktighet också i de stora besluten som rör hela samhällets utveckling. Men jag tror, herr talman, att det kan finnas en risk att den politiska process som vi nu ser början på går åt ett annat håll och i stället ökar känslan av maktlöshet och uppgivenhet hos människor.

Herr talman! Vi skall ägna en stund åt näringspolitiken. Det är en nästan djup symbolik i det förhållandet att när vi inleder den debatten gapar näringsministerns stol tom. Det är en djup och tragisk symbolik i detta. Där ute byter man nämligen just nu ord. De som står ute i näringslivet har länge talat om lågkonjunktur. Sedan några veckor tillbaka talar de om depression. Motorn går nu på tomgång. Handbromsen är åtdragen. Efterfrågan har fallit. Försäljningen har fallit. Produktionen har fallit. Sysselsättningen har fallit. Arbetslösheten stiger. Och näringsministern är frånvarande. Låt mig vara mycket konkret. I måndags tillbringade jag en stor del av dagen i Smedjebacken. I Smedjebacken finns i dag ett av världens effektivaste stålverk. Det ägs av den nordiska stålkoncernen Fundia. Vad man har uträttat i Smedjebacken under de senaste åren är något av ett hjältedåd. Man har höjt produktiviteten i stålverket med mellan 50 och 70 %, från knappt 50 ton i timmen till tidvis upp mot 90 ton i timmen. Detta har skett i samspel mellan en modern och dynamisk företagsledning och en skicklig arbetsstyrka. Detta företag, som i dag är ett av världens absolut bäst rustade stålverk, är på väg in i en akut kris i brist på efterfrågan. Företagets produkt, armeringsjärn, efterfrågades i byggnadssektorn. Nu hotas företaget av akuta finanansiella problem. I företaget arbetar i dag 1 000 människor. Det handlar om en bygd. Det handlar om en kommun och dess framtid. Näringspolitik -- näringsministerns stol är tom. Det gäller företag efter företag runt om i landet. Det är inte dåliga företag, eller företag som inte har någon framtid. Det är färdigstrukturerade, effektiva, slagkraftiga företag, som står inför en uppenbar risk att slås ut under denna vinter. Bilden är alldeles klar. Det handlar om tusentals och åter tusentals arbetstillfällen. Jag hade velat samtala med näringsministern om vad han tänker och tycker när han ser detta, att stora delar av det mest effektiva produktionskapitalet i svenskt näringsliv hotas av utslagning. Det är en kapitalförstöring, miljard efter miljard. Det är företag som, om de toge sig igenom denna svacka, skulle gå fram som slåttermaskiner på en internationell marknad, när efterfrågan återvänder. Näringsministern väljer att vara frånvarande. Jag hade velat tala med honom om hur han tänker använda den korta tid som fortfarande återstår för att som näringsminister ändå försöka rida spärr mot den värsta kapitalförstöringen. Där ute talar man nu om depression. Det hade fortfarande varit möjligt att diskutera förkovran, att i t.ex. Smedjebacken skapa möjligheter för dem -- det rör sig om några hundra -- som har ett ordentligt behov av att höja sin utbildningsnivå för att bli ännu duktigare stålverksarbetare. Det handlar om att anpassa de regler som för närvarande gör det omöjligt, och på det sättet inte bara genom defensiv arbetsmarknadspolitik rädda en bygd, utan som en offensiv satsning höja utbildningsnivån i ett redan mycket effektivt stålföretag, som nu är på väg in i en akut kris. Men näringsministern väljer att vara frånvarande. Vi hade kunnat samtala om svensk forsknings och utvecklingspolitik, om infrastruktur, investeringar, statlig upphandlingspolitik, om nya kommunikationssystem och om hur vi skall utbilda våra barn, så att de i morgon kan bära upp ett slagkraftigt näringsliv. Det är näringspolitik. Näringsministern väljer att vara frånvarande. Det blir så, när man tror att näringspolitik är att privatisera statliga företag. Men näringspolitik är någonting annat. Det är att leda ett lands förkovran när det gäller dess näringar och människornas sysselsättning och utkomstmöjligheter. Näringsministern är frånvarande.

Herr talman! Odd Engström vänder sig till ''absent friends'' och utbringar en skål. Jag instämmer i den skålen, men jag väljer för min del att tala till de närvarande. Näringsministerns uttalade ambition är att bli konkurrensminister. Jag tror att det är en farlig väg man är inne på. I den krissituation som svensk ekonomi och näringsliv befinner sig i, krävs politiska insatser som är mer omfattande än rena skattesänkningar och konkurrensbevakning. Vi politiker måste göra vårt. De anställda måste göra sitt. Men, och det återkommer jag till, företagsledningarna och ägarna måste också göra sitt. I regeringsförklaringen säger statsministern: ''De grundläggande villkoren för investeringar och produktion har förbättrats. ------ Produktiviteten ökar snabbt. Våra kostnader sjunker nu i förhållande till omvärlden. Investeringshinder har tagits bort.'' Vad hindrar då svenska företag att fullt ut utnyttja dessa goda förutsättningar? Det finns en mängd objektiva hinder. Jag underskattar dem inte. Den internationella, långa lågkonjunkturen kan vi inte göra mycket åt. Men det finns också en mängd psykologiska hinder. I fortsättningen väljer jag att kalla det för svenska företagares inlärda hjälplöshet. Den yttrar sig i att de i stället för att angripa de problem som verkligheten ställer dem inför, skickar fram sina professionella gråtare i den offentliga debatten och ber om ett bättre klimat, dvs. att de utan större ansträngningar eller omställningar för evigt skall kunna tjäna pengar. Ny demokrati har underblåst denna inställning, samtidigt som partierna hämtat sin näring ur den. Jag vänder mig här till Rolf Dahlberg, Gudrun Det är ett nationellt intresse att denna de svenska företagarnas inlärda hjälplöshet bryts. Jag inser att det är svårt. Mycket tyder på att verkligheten inte har så stort inflytande på den inställningen. Det behövs impulser utifrån. Givetvis behövs utländska investeringar, utländskt kapital. Det skall jag återkomma till. Men det behövs också en annan kultur, ett annat management. Det är betecknande att på två och ett halvt år, under den nye chefen David Herman, lyckades de anställda på Saab Automobile i Trollhättan öka produktionen med nästan 50 % och pressa ner korttidsfrånvaron från höga siffror till under europeiskt genomsnitt. Det beror i stor utsträckning på bra och fördomsfritt management -- en företagsledare som angriper problemen och inte i första hand längtar sig bort till golfbanan eller segelbåten. Det gäller för regeringen att inte ge efter för de professionella gråtarna. Det behövs inhemsk och utländsk konkurrens och tuffa krav. Herr talman! Regeringen har gjort stor skada genom att skapa oro i riskkapitalförsörjningen. Det gäller i allmänhet, men i synnerhet för små och medelstora företag. Riksdagsåret 1991/92 har i detta avseende varit ett förlorat år. Genom att staten nu i praktiken äger tre banker finns det stora möjligheter att påverka räntenivån och tillgången på kapital. Som ägare till Nordbanken bör vi ge budskapet till banken: Konkurrera med räntorna! Var inte överdrivet försiktig vid kreditprövning! SAF har visat att 3 500 långsiktigt livskraftiga företag av bankerna har knuffats över konkursens kant. Det motsvarar ca 35 000 anställda. Skaffa en utländsk ägare till t.ex. Gotabankens kontorsnät, så att konkurrensen och kompetensen ökar! Herr talman! För att svenskt näringsliv inte ohjälpligt skall hamna på efterkälken krävs en målmedveten satsning på miljö och energiteknik och på miljöanpassad produktion. Detta måste ständigt upprepas. Centerpartiet och kds -- jag tror att det är Roland Lében som talar för kds här -- har som regeringens särskilda miljösamvete varit oförlåtligt svaga. Inte ens nu, när fem kärnkraftverk är avställda på grund av bristande säkerhet, händer något. Utbyggnaden av vindkraft har avstannat helt. I andra länder satsar man. Internationellt går kärnkraften kräftgång, men i Sverige tror politikerna fortfarande på den säkra svenska kärnkraften. När skall ni vakna? Det som krävs nu är att alla subventioner till kärnkraften tas bort. Stödet måste föras över till vindkraft och biobränslen, till effektivisering och sparande. Kds och Centern är oförlåtligt passiva i regeringen. Odd Engström -- Socialdemokraterna har också ett ansvar genom sin energiöverenskommelse, som saknar trovärdighet och därmed bidrar till fortsatt oklarhet om energipolitiken. Sverige måste som andra länder satsa på nationella FoU-program inom framtidsområden. Miljö och energiteknik och bioteknik är några uppenbara sådana exempel. Odd Engström talade om produktionskapacitet som föröddes i lågkonjunkturen, eller depressionen, som han sade. Jag vill lyfta fram Volvos Uddevallafabrik som någonting unikt svenskt, i betydelsen någonting bra. Det är en framtidssatsning som måste få leva kvar, bevaras och utvecklas.

Herr talman! Låt mig börja med att kort kommentera Odd Engströms anförande, som jag upplevde som litet märkligt, med detta ständiga upprepande av att näringsministern inte är närvarande vid debatten. I och för sig kan jag hålla med om att det alltid är bra när ministrarna är närvarande i kammaren vid de debatter som berör dem, men i det här fallet är näringsministern i Sydostasien sedan en vecka tillbaka, och hans uppgift där är att främja svensk export. Det är möjligt att han trots allt har gjort den bedömningen att han på det sättet gör större nytta där än genom att vara närvarande vid den här debatten, men det får han ju själv svara för. Jag ville bara lämna denna upplysning till Odd Engström, eftersom jag räknade till att han efterlyste näringsministern sju gånger. Herr talman! Under två dagar av allmänpolitisk debatt har den ena talaren efter den andra beskrivit hur jobb försvinner dag för dag inom snart sagt alla branscher och företag runt om i landet, samtidigt som det inte på långt när återskapas nya företag och nya jobb i samma takt. Resultatet blir en ständigt stigande arbetslöshet. Vi är nu inne i det arbetslöshetens stålbad som Kjell-Olof Feldt talade om för två, tre år sedan. Vår viktigaste uppgift nu är att skapa förutsättningar för investeringar och nyföretagande och även bevarande och utveckling av goda befintliga företag. Krisuppgörelsen mellan regeringen och socialdemokraterna är en viktig del av detta arbete, men vi måste också satsa på en politik som stimulerar och river bort tillväxthinder för den privata, konkurrensutsatta sektorn och vidgar dess utrymme. I alltför många år har höga skatter, regleringar, snedvridande subventioner och monopol verkat hindrande på företagandet och tillväxten i Sverige. Under sitt första regeringsår har den borgerliga regeringen fått igenom en rad beslut som underlättar för främst små och medelstora företag -- just den typ av företag som Sverige har alldeles för få av, vilket man lätt inser om man gör en jämförelse med andra industriländer. Små och nyföretagandet måste få en renässans under de närmaste åren. Det är här som de nya möjligheterna och de nya jobben kommer att finnas. Regeringen prioriterar nu fyra viktiga områden inom näringspolitiken. Det första är små och tillväxtföretagen. Under förra riksmötet togs beslut om borttagande av skatten på arbetande kapital och sänkning av arvs och gåvoskatterna. Om någon vecka kommer en proposition med förslag till ytterligare skatteförändringar för främst småföretagen. Sänkningen av arbetsgivaravgiften betyder mest för små och medelstora företag. Skatte och avgiftssänkningar frigör kapital som kan investeras i företagen. De nya riskkapitalbolag som föreslås i en proposition som redan är lagd på riksdagens bord skapar en av Europas fem största privata marknader för riskkapital till små och medelstora företag. Vi får dessutom en proposition om nyföretagarlån, som koncentrerar statens insatser just till startandet av företag. Arbete pågår också för att ytterligare avreglera, avbyråkratisera och förenkla regelverket för främst småföretag. Det andra området innefattar marknad och konkurrens. Vi vet att fri konkurrens ger effektivitet och valfrihet. En ny konkurrenslag som bygger på EG:s regler föreläggs riksdagen inom kort. Vi har fått en ny och starkare konkurrensmyndighet. Vi skall avreglera monopoloch oligopolmarknader inom såväl privat som offentlig verksamhet. Detta öppnar för nyföretagande och större effektivitet. Det tredje området är privatisering av statliga företag. Detta är en viktig strukturreform. Den tydliggör statens roll, skapar fasta spelregler och sprider ägandet. Det kapital som inströmmar till statskassan skall användas för investeringar i infrastrukturen -- vägar, järnvägar, flygplatser, telekommunikationer osv. Hittills har fyra företag sålts. Just nu råder ett moratorium, men förberedelsearbetet för fortsatta privatiseringar pågår inom Näringsdepartementet, och när marknadsläget förbättrats får vi räkna med att nya erbjudanden kan komma i enlighet med privatiseringspropositionen. Det fjärde området är forskning och utveckling. En utökad satsning på industrirelaterad forskning och utveckling kan förväntas i vårens forskningsproposition. Deltagande i EG:s forsknings och utvecklingsarbete är därvid en viktig del. Inrättandet av s.k. spetsuniversitet som ligger i den absoluta forskningsfronten för teknisk forskning kommer att ge resultat på sikt. Herr talman! Med hänsyn till den mycket djupa lågkonjunkturen och de för dagen enormt höga räntorna kan det ta tid innan dessa generella åtgärder börjar verka fullt ut. Men det finns också positiva signaler, som visar att det går att få i gång näringslivet igen och att vi kan hoppas på ett nystartande i stor omfattning.
Herr talman! Sverige har förts in i ett mycket allvarligt läge. Detta är därför en tid när det ställs mycket stora krav på det politiska ledarskapet. Det har också kommit till uttryck under de senaste veckornas ansträngningar att åstadkomma politiska överenskommelser. För mig liksom för många andra är dessa uttryck för ett riktigt och respektingivande politiskt ledarskap. En del i detta ledarskap som nu krävs är att regeringen är närvarande i riksdagen när riksdagen med sin allmänpolitiska debatt försöker att brett genomlysa förhållandena i landet och att vidga perspektiven. Näringsministern sägs göra nytta i Sydostasien. Det statsråd som har avdelats för att i första hand vara den som svarar för svensk utrikeshandel och tillika Europaminister, herr Dinkelspiel, har gjort en helt annan bedömning än näringsministern. Han har valt att vara närvarande i meningsutbytet här i riksdagen. Det hedrar honom. Det är ingen formsak för mig huruvida ett statsråd är närvarande eller inte när viktiga frågor på vederbörandes verksamhetsområde, som dessutom befinner sig i allvarlig kris, skall diskuteras. Den problematiken är högst reell. Man väljer att vara frånvarande när det skall föras en viktig politisk diskussion. Huruvida näringsministern gör nytta i Sydostasien eller inte uppfattar jag som irrelevant.
Herr talman! Odd Engström återkommer till näringsministerns frånvaro här. Jag kan i och för sig ha en förståelse för synpunkterna. När vi var i opposition klagade vi ofta och tyckte att det var berättigade klagomål, när de socialdemokratiska statsråden inte var närvarande vid motsvarande debatter. Detta är litet av ett problem mellan oppositionen och regeringssidan.
Herr talman! Jag tror att det var mycket ovanligt att socialdemokratiska statsråd var frånvarande när det verksamhetsområde för vilket de hade att svara i regeringen befann sig i akut kris. Det handlar nu om att hundratals företag under den här vintern hotas av att slås ut och att därmed en viktig del av svenskt näringsliv utarmas. Om ministern då är frånvarande uppfattar jag så, att man inte ser lägets allvar och att man i mer än en bemärkelse är frånvarande i debatten. Jag vågar upprepa vad jag tidigare sagt: Det kan vara ett uttryck för att man uppfattar näringspolitik som begränsad till att sälja ut statliga företag till privata intressen.
Herr talman! Mycket kort: Man kan säkerligen i riksdagens protokoll under åren följa hur företrädare för oppositionen har efterlyst socialdemokratiska statsråd i de här debatterna. Man påpekade ofta att ministern inte var närvarande vid den eller den debatten. Jag tror att detta förekom i samma utsträckning som varit fallet under de här två dagarnas debatt. Med all respekt för Odd Engströms kapacitet och den vikt han skulle ha lagt vid den debatt han skulle ha haft om näringsministen hade varit här, vidhåller jag att jag tror att näringsministern gör mer nytta i

Herr talman! Jag funderade just över varför Odd Engström skulle inleda den näringspolitiska debatten. Nu förstår jag. Han har besökt ett företag! Han har upptäckt att det är kris i branschen. Det var kanske första gången som han besökte ett företag. Det är märkligt att under den socialdemokratiska regeringstiden, då det rådde en högkonjunktur under flera år, kunde den regeringen inte stärka det svenska näringslivet, utan det var sårbart när konjunkturen svängde. I stället lade man på olika pålagor. Man började med löntagarfonderna. Sedan lade man på flera olika slags skatter och pålagor på företagen. Man skapade ett företagsklimat i Sverige som gjorde att företagen flydde landet. Företagarna ville inte investera i Sverige, utan gjorde det i stället utomlands. Det var ett stort problem under många år. Före valet 1991 skedde det en stor utslagning av företag. Där var mer än 100 konkurser i veckan. Var fanns den socialdemokratiska industriministern då? Jag hade tänkt att säga några ord om den fria konkurrensens betydelse och behovet av en skärpt konkurrenslagstiftning. Sverige är ett av världens dyraste länder. Vid en jämförelse med länderna i Europa finner man att priserna på de allra flesta håll är lägre än här i Vi tjänar inte mer än andra, men vi har högre levnadskostnader, vilket gör att vår levnadsstandard försämras. Under en stor del av efterkrigstiden räknades Sverige som det näst rikaste landet på jorden efter USA. Ännu i början på 1970-talet hade Sverige världens näst högsta Men därefter har den svenska inkomstutvecklingen sackat efter kraftigt. Vi är i dag ett ungefärligen genomsnittligt land. Uppgifter från OECD visar att Sverige nu halkat ner från en sjätteplats av de 15 rikaste industriländerna för 10 år sedan till en delad tiondeplats nu. Och vi är på väg ner mot bottenskiktet bland traditionella industriländer. Vi har i Sverige höga priser inom många områden. Studie efter studie från bl.a. SPK visar att en viktig förklaring är att konkurrensen är dålig inom främst dessa områden. OECD:s rapport säger också att ökad konkurrens är av avgörande betydelse för att öka välfärden i Sverige, och detta gäller både offentlig och privat sektor. Detta är i och för sig ingen nyhet för oss. År efter år har vi i Folkpartiet liberalerna framhållit betydelsen av ökad konkurrens -- inte minst inom den offentliga sektorn. Detsamma har gjorts av övriga borgerliga partier, och det har lika ihärdigt motsagts av socialdemokrater och vänsterpartister. Det är just inom den offentliga sektorn som bristen på konkurrens är allra störst. På många områden har konsumenten ingen möjlighet till eget val. Den nya epok som nu inleds med fri etableringsrätt inom vård, omsorg och utbildning är av avgörande betydelse för att få riktig konkurrens även inom dessa sektorer. Men också i näringslivet råder brist på konkurrens. Det framgår tydligt att det är just inom områden där staten har lagt sig i marknadsekonomin genom regleringar och subventioner som konkurrensen fungerar sämst. Därför är avregleringar inom livsmedelsproduktionen och minskade bostadssubventioner ett viktigt led i strävan mot fri konkurrens. Att sedan omställningen från ett reglerat förhållande till ett marknadsekonomiskt och konkurrensutsatt förhållande är svår är väl känt. Den bästa garantin för en fungerande fri konkurrens är en stor småföretagssektor. För fri konkurrens bygger på principen att bara de nöjda kunderna kommer tillbaka. Fri konkurrens ger makten till konsumenterna. I småföretagen är signalvägarna korta mellan producent och konsument. Där kan man säga att efterfrågan på varor och tjänster styr tillgången. I just småföretagen sker detta med kort varsel. Därför är regeringens småföretagspolitik så angelägen, med satsningar på att stärka företagen och att förbättra villkoren för småföretagen. Tillgången till riskkapital är viktig samt villkor som skapar bättre överlevnadsmöjligheter under de första kämpiga åren. Nu kommer en proposition om s.k. EKH-lån för nyföretagande, och nu kommer också en proposition om ny konkurrenslagstiftning. Vi i näringsutskottet kommer att få behandla dessa propositioner. Det blir alltså tillfällen att diskutera detaljerna senare. Men utgångspunkten är givetvis att vi i Sverige behöver en skärpt konkurrenslagstiftning. Det är också viktigt med harmonisering till EG-regler. Men det är inte det som är det största skälet. Den nya konkurrenslagen -- som vi i Folkpartiet gärna hade sett blivit litet tuffare -- införs inte i första hand av EG-skäl, utan för att få ett vitalare svenskt näringsliv.
Herr talman! Gudrun Norberg tror sig förstå att jag för första gången har besökt ett företag. Ack, ja! Jag har nog trampat fler fabriksgolv än Gudrun Norberg riktigt kan föreställa sig. Jag tar också min del, och mitt partis del, av ansvaret för den situation som nu råder i Sverige. Låt mig vara konkret. Med detta förstår jag att jag bl.a. var medlem i en regering som inte förmådde övertyga riksdagen om en tillräckligt fast finanspolitik. Den delen av ansvaret tar jag på mig. Det märkliga är att varje gång som det uppstår möjligheter för borgerliga partier att bilda regering och ta sitt ansvar, blir favorittemat i varje riksdagsdebatt att tala om den föregående regeringens misslyckanden. Vitsen med att bilda regering är att ta ansvar för land och folk här och nu och att arbeta med ögonen riktade mot framtiden. Icke! När Gudrun Norberg skall bemöta mig handlar det om mina tillkortakommanden. Men en regering, och regeringsunderlaget, skall i första hand koncentrera sina krafter på att själv inte komma till korta. Det är anmärkningsvärt att dessa argument upprepas ständigt. Jag tar min del av ansvaret för en för svag finanspolitik till följd av att vi inte lyckades genomföra en hårdare sådan med hjälp av riksdagen. Nu är det Gudrun Norberg och hennes regeringsunderlag som har ansvaret. Ta det ansvaret, och tala inte bara om mina tillkortakommanden!
Herr talman! Jag tycker också att det är riktigt att ta ansvar för den politik man för närvarande för. Men jag kan påminna Odd Engström om åren 1982 till 1991 då Socialdemokraterna hade regeringsinnehavet. Hur många gånger förekom det beskyllningar i denna kammare om att budgetunderskott osv. berodde på den förra regeringen? Det är faktiskt inget unikt att man talar om att den föregående regeringen inte fullföljde sina uppgifter väl. Jag tycker att Odd Engström skall erkänna att den nuvarande regeringen har gjort, försökt göra och velat göra, en mängd insatser för att stärka företagsamheten. De har skett till stor del under protester från Socialdemokraternas sida. Vi har tagit bort förmögenhetsskatten på arbetande kapital i småföretagen. Vi vill ha bättre finansieringsmöjligheter, riskkapital och lånemöjligheter för småföretagande och nyföretagande. Men Socialdemokraterna har inte hejat på detta utan tvärtom försökt att bromsa. Vilken regering har verkligen försökt förbättra situationen för det svenska näringslivet? Det har den borgerliga regeringen.
Herr talman! Det är riktigt att den nu sittande regeringen har föreslagit bl.a. ett antal skattesänkningar, vilka man själv hävdar har betydelse för företagen. I den mån de har genomförts synes de inte ha haft någon nämnvärd effekt. Vi har också hävdat att det inte i första hand var skattesänkningar som var aktuella. Problemet både för det företag som jag refererade till och för alla andra företag som nu hotas av kriser -- trots att det är starka, sunda och slagkraftiga företag -- är bortfall av efterfrågan. Från första stund vi gick i opposition har vi i denna kammare talat om detta. Vi har gång på gång bytt ord om det. Vad jag nu beskrev var situationen för ett företag i en lång rad företag som står inför en akut finansiell kris därför att efterfrågan på deras produkt, i detta fall armeringsjärn, i stort sett har försvunnit. Redan under oktober, november månad förra året talade socialdemokrater i denna kammare om de oöverskådliga konsekvenser av den byggpolitik som skulle bli följden och de åtgärder som denna regering vidtog under sina första månader i regeringsställning. Det är riktigt att ni har sänkt skatter, men det är inte det som är problemet. Problemet är att ni också slog sönder en stor del av efterfrågan. Skattesänkningarna hjälpte inte. Men bortfallet av efterfrågan fungerade.
Herr talman! Nog kan väl Odd Engström ändå vara så ärlig att han tillstår att lågkonjunkturen är internationell och att den svenska regeringen inte under några månaders tid kan ändra den till en högkonjunktur? Det tycker jag i rättvisans namn att han kan tillstå.

Herr talman! Vi har i dag en besvärlig situation för vårt näringsliv. Orsakerna till detta är många, men främst beror det på de ekonomiska problem vi har. De har debatterats mycket under dessa båda dagar, och jag skall därför inte nu gå in på den ekonomiska politiken. Vi har en kris som beror både på våra egna och på omvärldens problem. Både finanskrisen och den djupa lågkonjunkturen har gjort det mycket svårt för våra företag. Många av dagens problem har sin orsak i 1980-talets bristfälliga ekonomiska politik, där industirn fick stå tillbaka för den offentliga sektorn och spekulationer i fastighetsbranschen. Baksmällan och uppvaknandet har blivit brutalt. Enorma summor pengar har runnit i väg i kreditförluster. Det gör också att många seriöst och hårt arbetande småföretagare i dag har det kämpigt med både rörelse och riskkapital. Det är också många branscher som har det svårt. Bl.a. har vår bilindustri med alla dess underleverantörer mycket stora problem. Vi vet att Volvo på grund av vikande marknad och bristande lönsamhet måste vidta drastiska åtgärder som kan innebära flera fabriksnedläggelser. Samma problem har Volvos alla underleverantörer, vars antal minskar i takt med minskande volymer. Därtill har inte underleverantörerna klarat konkurrensen gentemot sina utländska konkurrenter. Detta har lett till många förlorade arbetstillfällen. Jag har just nu i dag från min hemkommun -- Årjängs kommun -- fått information om att en av underleverantörerna till Volvo, nämligen TVAB i Töcksfors, har varslat 235 anställda. Detta är ett dråpslag mot hela bygden. Man skall då komma ihåg att så sent som för tre år sedan hade företagen 700 anställda. I dagsläget finns 390 anställda, och efter varslet blir bara 150 personer kvar. Det är en förödande utveckling för en liten glesbygdskommun. Varje grupp av 60 anställda som förlorar jobbet betyder 1 % i arbetslöshet. Årjängs kommun kommer nu att hamna på uppåt 18--20 % om man räknar in öppen arbetslöshet och dessa varsel. Detta är mycket besvärligt. Det krävs därför nu en rad åtgärder på både lång och kort sikt, och här måste också regeringen hjälpa till. Bl.a. måste en temporär placering i stödområde 1 till för att underlätta för små och nyföretagandet. Man måste också förbättra infrastrukturen genom byggande av vägar och bättre utbildning. Man måste hjälpa till att höja kompetensen så att människor blir mer konkurrenskraftiga när konjunkturerna vänder. Vi behöver också regeringens hjälp för att få nya tjänsteföretag till orten. Jag kräver också att de tidigare ägarna, Forsheda och Ericsson Cable, bistår att hjälpa den dotter som de nu lämnat åt sitt öde. En mycket väsentlig fråga för att få i gång nyföretagande och expansion är riskkapitalförsörjningen. Glädjande nog har regeringen lagt fram ett förslag om kapital för tillväxt. De 6,5 miljarder som utskiftats från löntagarfonderna kommer nu att ingå i de riskkapitalbolag som enligt regeringsförslaget kommer att startas. Det kommer att vara till stor nytta för små och medelstora företag. Detta räcker inte, utan det behövs mer. Bl.a. behöver också utvecklingsfonderna och Norrlandsfonden ha kvar sitt kapital. Riksdagen beslutade i våras på förslag från näringsutskottet att utvecklingsfonderna skulle få anstånd med inbetalning av medel. Det tror jag var ett klokt beslut, och jag tror att det är rätt att förlänga detta anstånd så att det gäller fram till dess att vi får något bättre. Det är alldeles uppenbart att de flesta utvecklingsfonder behöver varje krona. Detsamma gäller Norrlandsfonden. Jag vet att dess ordförande, Per-Richard Molén, har en stor efterfrågan på kapital och kan göra stor nytta genom att låna ut till företag i den region som Det är också väsentligt att de nyföretagarlån som tidigare aviserats nu snarast kan komma till stånd. Här kommer också ett förslag att läggas fram inom en snar framtid, och det är jag tacksam för. Herr talman! Jag vill också något beröra skattefrågorna. Det är bl.a. angeläget att det aviserade förslaget om förbättringar när det gäller skatter för småföretag nu läggs fram så fort som möjligt, och det kommer också att ske. En skatt som slagit mycket snett är förmånsbeskattningen av bil för de mindre aktiebolagen. Här sker det en schablonbeskattning för ägaren oavsett om man använder bilen privat eller inte. Jag har som exempel några autentiska fall från Arvika. En småföretagare som har en affär i Arvika och en i Karlstad har vid varje affär en liten buss som används för utkörning av varor. Både företagaren och hans fru har var sin privatbil. Men trots detta blir både företagaren och hans fru påförda 38 000 kr vardera för att de skulle ha tillgång till firmans bilar. De använder aldrig firmans bilar i privat bruk. En annan företagare har en stugby. Han använder i firman en pick-up för körning av förnödenheter till och från samt inom stugbyn. Han har en egen privatbil. Pick-up:en används inte alls i privat bruk. Trots detta får han en förmånsbeskattning av 40 000 kr. Jag kan räkna upp en rad olika exempel. Jag anser att detta är alldeles absurda skatteregler som snarast måste ändras. Jag hoppas därför att skatteminister Bo Lundgren med det snaraste ser över dessa skevheter. Herr talman! Detta var några delar inom näringspolitiken. Det finns egentligen mycket mer att säga i denna för oss så viktiga fråga, men tiden räcker inte till mer. Men det är viktigt att vi ger förutsättningar för en näringspolitik som ger goda möjligheter för företag att starta och växa. Sist men inte minst måste vi också ge små, medelstora och stora företag möjligheter att överleva. Vi behöver en stark, växtkraftig och konkurrenskraftig industri i vårt land. Låt oss jämna marken för en sådan utveckling.

Herr talman! Vi har här under förra veckan och även denna vecka fört en bred debatt som i hög grad har gett en allsidig belysning även av näringspolitiken. Jag vill därför inrikta mig på att säga några ord om energipolitiken. Jag kommer att inskränka mig till kärnkraften. Jag kan försäkra den orolige Rolf L. Nilson att kds inte glömt bort vare sig miljön eller kärnkraften. Kds är en pådrivande kraft i regeringen i dessa frågor. Det finns nog större anledning att oroa sig för vänsterns borttappade och kraschlandade partiprogram och vänsterna ideologiska fotfäste. Det är förmodligen Jakten på det försvunna programmet som fått Rolf L. Nilson att nu lämna kammaren efter att ha häcklat övriga partier. För tolv år sedan gav det svenska folket i en folkomröstning ett klart besked om att kärnkraftstekniken skulle vara en parentes i vår historia. Det finns även i dag en bred folklig opinion som vill se att kärnkraften verkligen blir avvecklad, naturligtvis under ordnade former. Det finns också en bred riksdagsmajoritet för en avveckling. Denna riksdagsmajoritet står bl.a. bakom den s.k. energiöverenskommelsen från våren 1991. Som styrelseledamot i Kärnkraftsinspektionen sätter jag värde på politisk realism, majoritetsförankring och balans i fråga om kärnkraftsavvecklingen. I regeringsdeklarationen för ett år sedan, och i budgetpropositionen, framhölls att energiöverenskommelsen ligger fast. Men detta uttryck -- att den ligger fast -- får inte komma att innebära att frågan ligger där den ligger, och att den fastnar där. Den kan i värsta fall fastna i kompromissdeklarationer så länge att en ansvarsfull och fungerande omställning till andra energislag inte är praktiskt genomförbar till år Jag upplever att det är en högprioriterad uppgift att aktiviteten i avvecklingsfrågan trappas upp. Energiöverenskommelsen skall och måste fullföljas. Det är en trovärdighetsfråga också för riksdagen. En hel del har gjorts, men långt ifrån tillräckligt. Herr talman! Situationen kräver att en parlamentarisk avvecklingskommitté för avveckling av kärnkraften tillsätts snarast möjligt. Nu behövs ett målinriktat parlamentariskt förankrat initiativ när det gäller energiomställningen från kärnkraft till annan säkrare och miljömässigt bättre produktion. Ansvaret för en målmedveten styrning mot det uppsatta avvecklingsmålet ligger hos regeringen, och ytterst hos riksdagen. Det finns efter alla dessa år fortfarande ingen lagstiftning eller andra aktiva styrmedel som fastslår kärnkraftsavvecklingen till år 2010. I ett radioreportage i dag torgfördes som en allmän tolkning inom kraftindustrin att energiöverenskommelsen kan uppfattas som innehållslös och utan egen reell styrkraft. I det perspektivet blir industrins slutsats den självklara och enda möjliga, nämligen att man inte med företagsekonomiskt ansvar kan satsa på stora investeringar i alternativ. Man vill inte ta risken att hamna snett i stora investeringstunga beslut. Industrin upplever att det inte finns en trovärdig politisk försäkring om att långsiktiga spelregler för den här typen av investeringar existerar. Så långt radioreportaget, där jag hoppas att man drog felaktiga slutsatser. Omställningen av energiproduktionen i enlighet med energiöverenskommelsen är en av de allra största och mest kostnadskrävande omstruktureringarna i vår moderna industriella historia. Framsynthet i denna fråga är viktig ur flera aspekter. Vi kan inte heller bortse från de stora kommersiella möjligheter som öppnar för dem som ligger tidigt och långt framme när det gäller att producera fungerande alternativa lösningar. Herr talman! Min uppfattning är att riksdagen har all anledning att vara bestämd och målmedveten i den här frågan. I en SIFO-undersökning i juni 1992 visade det sig att hela 72 % av de tillfrågade ville att kärnkraften skall avvecklas. 22 % ville ej avveckla och 4 % var tveksamma eller visste inte. Undersökningen visar på en tydlig förskjutning till förmån för en avveckling. Vad betyder dagsläget för den här frågan, och vad betyder den allmänna opinionen? Fem svenska reaktorer är fortfarande avstängda av säkerhetsskäl på grund av oförutsedda komplikationer. Här visar det sig att det som alla tekniker ansåg vara med god marginal säkerställt, inte alls fungerade på det sätt man antagit. Det hade man även grundat säkerhetsrutinerna på i många år. 10 timmars säkerhetsmarginal har plötsligt i verkligheten blivit 20--30 minuter. I det perspektivet stod det plötsligt klart för alla att vi länge och ovetande levat med en riskfaktor som vi på inga villkor kan acceptera. Hur många fler liknande oförutsedda komplikationer finns? Ingen kan besvara den frågan. Herr talman! Låt mig dessutom nämna något om vårt närområde. Där finns händelser som också talar sitt tydliga språk till oss. Tjernobyl skall nu startas upp på nytt. Tätt intill ligger det havererade aggregatet i en bristfällig sarkofag som måste åtgärdas i ett kortsiktigt perspektiv och omhändertas på annat sätt i ett långsiktigt perspektiv. Litauen är helt beroende av sitt enda kraftverk, nämligen kärnkraftverket i Ignalina. Ignalinas aggregat nummer ett är avstängt för översyn och reparationer av defekta svetsfogar. I dag på förmiddagen stängde man av det andra aggregatet på grund av radioaktivt ångläckage. Ett läckage som dessutom var i tilltagande. I nio dygn körde man vidare i en högrisksituation för att skaffa sig rådrum och handlingsutrymme. Det var en situation som i Sverige skulle ha föranlett ett omedelbart snabbstopp. Nu har man ingen annan energiproduktion i Litauen. När jag i augusti tillsammans med styrelsen för SKI besökte Litauen och Ignalina tillfrågades jag om vårt parlaments inställning till att bistå i dessa frågor. Naturligtvis kunde jag med trygghet delge som min uppfattning att Sveriges riksdag är positivt inställd till att bistå Baltikum i dessa frågor. Dagens situation på andra sidan Östersjön visar tydligt att detta dessutom är en fråga om ren självbevarelsedrift.

Herr talman! I dag när den bistra verkligheten sätter sin prägel på alla näringsgrenar, när sparande, rationaliseringar samt investeringsstopp är riktmärken, bedriver vissa organisationer kampanjer för att man skall starta egna småföretag. Det är i och för sig riktigt. På sikt ser vi att det blir omöjligt att anställa mer folk inom den offentliga sektorn. Storföretagens möjligheter att nyanställa inom förutsebar framtid bedöms som ringa. Enda chansen att skapa riktiga jobb, ej sysselsättning, är inom småföretagssektorn. För att sporra innovatörer samt framåtsträvande kreativa personer att skapa företag -- jobb -- krävs morötter, inte piskor. De organisationer och konsulter som marknadsför kurser i avsikt att motivera samt informera bl.a. arbetslösa personer om att starta eget glömmer många gånger att tala om att företagare bara har skyldigheter, inga rättigheter. När man övergår till företagarverksamhet förlorar man alla skyddsnät som man tidigare under att flertal år betalat för och byggt upp. Den som i dag driver företag får i de flesta fall inget stöd av staten. Staten är i stället den som först skall ha sina arbetsgivaravgifter, moms, källskatt samt övriga fordringar tillgodosedda.

Han eller hon har ingen rätt att få lönegaranti. Han eller hon har ingen rätt att få ersättning från någon A-kassa när intäkterna upphör tillfälligt eller under längre period. Ingen har rätt till ersättning från länsarbetsnämnden, inte ens KAS. Man har inte ens rätt till socialunderstöd om inte verksamheten avvecklas totalt och inte ens rätt till ett överlevnadslån under en kortare period. Att avveckla företaget innebär att företagaren skall ha lämnat en förklaring att företaget lagts ner. Han skall även ha lämnat företaget av giltig anledning. Arbetslösheten får ej vara självförvållad. Avvecklingen måste vara motiverad. Företagaren måste styrka att han inte får rimlig försörjning. Den egna företagaren betraktas i alla avseenden som anställd i det egna företaget utom då det gäller behovet av stöd då verksamheten inte går ihop. Företagaren kan då ej längre försörja sig. Det kan inte heller en anställd som blivit uppsagd från ett företag. Men anställda i ett företag har rätt till alla åtgärder utan att det företag som han eller hon varit anställd i har upphört eller gått i konkurs. Den marginella sänkningen som nu är föreslagen för arbetsgivaravgiften är bara löst krafs på ytan för småföretagaren. Majoriteten av småföretagen har inga tillgångar som kan avyttras utan att skada företagens verksamhet. En konkurs, avveckling av småföretag, berör inte enbart ägaren personligen. I många fall måste han gå ifrån hus och hem samt allt han äger och har. En konkurs måste ses som en utslagning av den svenska ekonomins växtkraft. Konkursutvecklingen är en skrämmande läsning. Bara under första halvåret 1992 har det förekommit 10 600 konkurser. Att notera är att genomgående svarar småföretagare för ca 92 % av dagens konkurser. Till småföretagare räknar jag då verkligen små företag med max tio anställda. Någon i salen kommer säkerligen att invända mot detta och hänvisa till insolvensutredningen eller utredningen om den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen och försöka låta påskina att detta löser ett stort antal problem för företagaren. Det som dessa utredningar förhoppningsvis mynnar ut i är bra, men troligen inte på långt när tillräckligt. Initialt hade jag tänkt väva in dessa i mitt anförande, men med hänsyn till den begränsade tid som står mig till buds kommer jag att återkomma till dem litet senare. Vilka skall ha del av samhällets skydd och uppmuntran? Är det den som är initiativrik och startar och driver ett eget företag, eller är det den passiva arbetstagaren eller socialfallet, eller skall det vara lika för alla? Varför är det just entreprenörerna som skall drabbas? Jag tycker att det är i grunden orättvist att det är den som är aktiv och vill skapa något nytt som skall stå ensam med hela förlusten om det går illa, medan den som bara tar sig ett jobb inte skall drabbas utan garanteras statlig lön vid en konkurs. Det känns inte rätt. Finns det ett rättvisare sätt att använda statens medel? Eller kan det vara så att man av rättviseskäl måste minska lönegarantin och andra bidragssystem? Eller skall staten inte alls lägga sig i? Skall vi alla klara oss själva, utan statens omfattande skyddsnät? Så länge staten garanterar de passiva medborgarnas existens och överlevnad, tycker jag gott att staten också kan bidra till de aktiva entreprenörernas överlevnad. Det är inte mer än rättvist. Mot bakgrund av detta och i perspektivet av alla skatter och avgifter som de betalar och förutsätts betala kan överlevnaden inte vara deras privata ensak. De måste också få en liten del med av den kaka som de själva bakat.

Herr talman! I den allmänpolitiska debatten fanns det inte utrymme för att tala om kulturfrågor, utan vi som vill göra det har hamnat under näringspolitik och miljö. Det tycker jag är bra, därför att kulturen är bra både för näringslivet och för miljön. Faktum är att kultur, tillsammans med turism och vård, är de snabbast växande ''industrigrenarna'' i västvärlden och har de bästa framtidsutsikterna även för den ekonomiska utvecklingen. I Socialdemokraternas Sverige fördes dessa tre vitala grenar till den offentliga sektorn, mer eller mindre. Minskande resursramar och brist på entusiasm och kreativitet blev resultatet. Kultur, vård och turism sågs som sociala rättigheter, inte som verksamheter där man behövde mänsklig kontakt och professionalism för att lyckas. Kulturens tillväxt är också idealisk ur global synvinkel. ''Mättningsgraden'' är låg, det finns en stor potential, tillväxten belastar inte miljön, den materiella resursförbrukningen är låg, den ekonomiska stimulansen är stor, resultatet höjer livskvaliteten. Men samtidigt som det är positivt att få tala under rubriken miljöpolitik är det bekymmersamt att frågor om identitet och kultur inte anses vara mera betydelsefulla. Jag menar nämligen att en stark identitet är en förutsättning för att klara det framtida medlemskapet i Europagemenskapen. Vi vet också att länderna inom EG verkligen satsar på sin kultur. Jag menar att satsa på Sverige, på en kulturell och positiv Sverigebild i Europa, är en lönsam insats på sikt -- ja, t.o.m. en nödvändighet. När man talar om kultur, talar man om många saker. Ibland tror man att det handlar om att gå på teater och att läsa en bok. Men så lätt är det inte. Så bildas inte en kultur. Därför skulle jag vilja dela upp kulturen i tre delar för att klargöra hur jag ser på de här frågorna. Först har vi den antropologiska kulturen, och det är den bredaste. Det är den som omfattar alla andliga och materiella fenomen som är grunden för vårt livsmönster, som handlar om hur vi i Sverige i dag talar om krisen. Det gör vi på vårt sätt, på det svenska sättet. Grunden för den här kulturen är språket, det talade och det outtalade. Den kulturens betydelse har ofta förbisetts i Sverige. Socialdemokraterna ville helst göra sig kvitt det förgångna, ändra personliga och nationella traditioner och skapa en internationell, idealistisk kultur. Därför kom de att förneka svenskhetens betydelse och en stor del av vår nationella kultur. Familjens centrala roll som förmedlare och ansvarig för den antropologiska kulturen undervärderades eller förnekades. Den här kulturen är också viktig för att känna till andra länders seder och bruk, för att förstå det landets kulturella kod. Det är viktigt att veta hur man tiger på svenska och vad det betyder att avbryta någon på franska. Den andra kulturdefinitionen skulle jag vilja kalla den vetenskapliga. Det tar för lång tid att gå in på den mer noggrant, men jag skulle ändå vilja säga att under det socialdemokratiska maktinnehavet växte den samhällsvetenskapliga forskningen oerhört på bekostnad av den naturvetenskapliga och humanistiska. Jag hoppas att den forskningspolitiska propositionen skall lyfta fram den humanistiska forskningen igen. Den tredje definitionen, herr talman, handlar om den estetiska kulturen -- dans, musik, dramatik, författarskap, reklam, marknadsföring, arkitektur. Det gäller både skapande och konsumtion. Jag skulle vilja se på den som en oumbärlig och självbärande verksamhet. Det fordrar att kvalitet och originalitet sätts främst. Därför måste kulturpolitiken syfta till att främja utveckling av verkligt framstående skapande och inte främja en allmänt spridd konsumtion. Den socialdemokratiska kulturpolitiken såg på den estetiska kulturen i ett negativt perspektiv. Man snärjde in kulturskapare och kulturinstitutioner i byråkrati, stöd, bidrag, avgifter och regler. Samtidigt som den svenska kulturen är en av de mest subventionerade i Europa, har klagomålen över bristande resurser vuxit sig allt starkare. Jag anser att kultur är en av de viktigaste förutsättningarna för Sveriges ekonomiska utveckling och konkurrenskraft och att vi därför behöver en omprövning av kulturens ställning. Därför är det viktigt att vi snart kommer i gång med utredningen om de kulturpolitiska målen från 1974. Vi lever faktiskt inte längre i ett industrisamhälle. Vi lever i ett kunskapssamhälle, och i ett sådant samhälle blir fantasi och kreativitet viktiga råvaror och drivkrafter.

Herr talman! Också denna debatt, som rör miljöpolitiken, förs utan att ansvarigt statsråd är i kammaren. Jag är inte så förvånad över detta, därför att Olof Johansson har ju lyst med sin frånvaro i debatten under hela det år som han har haft ansvaret för miljöfrågorna. Så varför skulle han dyka upp här i kväll? Det är visserligen litet oförskämt mot riksdagen att han uteblir, men å andra sidan får vi trösta oss med att statsministern följt debatten. Det får väl vara plåster på såren, och det tackar vi för. Det är dystert att se hur miljöpolitiken har tappat terräng under det här året. Olof Johansson tvingas nu börja nästan varje anförande i landet med att säga att det är en myt som har skapats att han är passiv -- tvärtom, han är mycket aktiv. Vi som följer honom vet att hans aktivitet hittills i stort sett har bestått i att han har kommit till riksdagen med en enda skrivelse, som har rört det som han tillsammans med partibröderna Olsson konstruerade omkring äggproduktionen, för burhönsen. Nu aviseras en stor proposition från Olof Johansson som skall handla om kretsloppssamhället. Det skall bli intressant att följa den propositionen. Det blir spännande att se om den kan fyllas med något innehåll. Förväntningarna är icke stora. Från socialdemokratisk sida förde vi under våren fram en lång rad konkreta förslag i riksdagen. De förslagen avvisades av riksdagen. De gällde bl.a. att vi ville ha ett återvinningssystem för uttjänta datorer. Nu förs miljödebatten i landet just omkring den saken. Man säger att detta är nödvändigt att åtgärda. Det kravet avslog riksdagen i våras. Vi ville ha en kommission som följde upp Riokonferensen, alltså hur vi i Sverige praktiskt skall omsätta Riodiskussionerna i handling. Förslaget om den kommissionen avvisades också av riksdagen. Nu trycker allt fler på och tycker, precis som Socialdemokraterna i våras, att det är angeläget att få en sådan kommission till stånd. Vi krävde i våras i riksdagen att vi skulle få förslag från regeringens sida om hur man skall klara att bevara den biologiska mångfalden i jord och skogsbruket. Också den saken avvisades. Vi tycker att det hade varit en poäng att man hade lagt fram ett förslag till åtgärder på det området innan vi reste till Rio och krävde samma sak av andra nationer. Socialdemokraterna krävde i våras en öppen debatt om Sveriges förhandlingsposition inför det kommande medlemskapet i EG. Vi tyckte att det skulle vara viktigt, därför att väldigt mycket av vår trovärdighet som aktiva miljöpolitiker består i att vi visar konkret hur vi vill driva miljöfrågorna vidare, både i EG-medlemskapsförhandlingen och inom det framtida EG-medlemskapet. Också det avvisades. Vi står nu snart i ett läge där vi skall börja förhandla. Och vi skall förhoppningsvis snart vara i en situation där vi är medlemmar. Sett ur det perspektivet är miljöpolitiken ett av de viktigaste sakområdena. Mycket av den ängslan som människor runt om i landet känner inför ett medlemskap är ofta kopplat till att vi kan komma att få sämre regler och sämre övervakningsfunktioner i vad gäller miljön. Jag tror att det förhåller sig precis tvärtom. Men regeringens passivitet, miljöminister Olof Johanssons tystnad och oförmåga att lyfta fram en offentlig debatt på den här punkten underblåser just den här typen av stämningar. Jag har sagt offentligt, i riksdagen och i press, att det finns några saker som vi borde lyfta fram och svara när det gäller den avis som EG-tjänstemännen lämnat till Sverige. Vi borde svara med ett förhandlingsupplägg som är offensivt på miljösidan. Man ser direkt några saker som borde tas upp i ett svenskt svar, och de borde diskuteras först, så att alla förstår att här ges möjlighet till att lyfta fram miljöfrågorna sett ur ett internationellt perspektiv. Låt mig peka på några saker: Vi borde ta upp det vidgade producentansvaret -- de många varorna som cirkulerar. Vi borde ställa krav på producenterna att det skall vara möjligt att återvinna, dvs. rent från början. Vi borde i förhandlingarna ta upp de utsläppsgränser som kan karaktäriseras som kritiska belastningsgränser för vad naturen tål. Vi borde inför en kommande EG-situation kräva att det förs in minimigränser, exempelvis för svavel och olja. Vi borde kräva det redan i förhandlingarna. I det här arbetet borde vi ta upp att de miljöregler som EG har skall förknippas med ordentliga sanktionssystem, för att undanröja den oklarhet som Delors åstadkom i våras med sitt uttalande: Det här skall bevakas på lägsta möjliga nivå. Vi borde i förhandlingarna ta upp svenska idéer om hur miljöavgifter och skatter kan kopplas till exempelvis sådana områden som den tunga trafiken och jordbruket. Vi borde inför detta svenska medlemskap ta upp hur vi fortsättningsvis skall se till att med bra svensk politik klara en kemikaliekontroll -- kampen mot bekämpningsmedel. Det har vi nått framgång med när det EES-avtalets tillkomst. Allt detta lyser med sin frånvaro. Det är allvarligt. Ställs inte kraven redan i förhandlingarna kommer människor inte heller att uppfatta oss som trovärdiga, när vi säger att vi ser EG-medlemskapet som en möjlighet att flytta fram positionerna på miljöområdet. Våra kamrater i den framtida gemenskapen kommer inte heller att uppfatta oss som trovärdiga om vi inte före medlemskapets ingående deklarerar var vi står någonstans och vilka frågor som vi kommer att driva. Jag inser naturligtvis att vi inte får igenom allt i förhandlingarna. Vi kommer inte att nå ända fram. Vi skall emellertid lyfta fram frågorna till förhandling, och de skall vara förankrade i den svenska riksdagen och hos den svenska allmänheten. Då kan vi fortsätta att driva frågorna med trovärdighet inför svensk opinion och inför de andra medlemsländerna. Detta är Olof Johanssons bristande politiska insats, dvs. att inte ha lyft fram dessa frågor. Det kan bli så att miljöpolitiken blir den fråga som rent av stjälper den svenska, lokala

Herr talman! En kort kommentar till Göran Persson som jag vill uppmana att i dessa frågor inte spela för mycket dubbelt. I vad gäller vår förhandlingsposition gentemot EG förhåller det sig nämligen så att vi har både ett utförligt och ett förtroendefullt samråd med Socialdemokraterna i den här frågan. När statsrådet Dinkelspiel här i kammaren i torsdags i förra veckan redovisade utgångspunkterna för de svenska förhandlingarna om medlemskap, inkl. miljöpolitiken, har det hela föregåtts av ett samråd med Socialdemokratin. Det framgick också av riksdagsdebatten då att en samsyn i dessa frågor förelåg. Delar av de frågor som Göran Persson tog upp här har också varit föremål för diskussion. Några delade meningar från socialdemokratisk sida har inte förelegat. Jag förstår väl att det kan finnas en brist på ämnen i en allmänpolitisk debatt, och man kan ha behov av att profilera sig litet extra när man är ansvarig för ett visst område. Göran Persson bör dock kanske inte allför mycket klampa in på de samtal som redan har förts av de socialdemokratiska företrädare som svarar för Vi har en stark gemensam förhandlingsposition i miljöfrågorna i EG-förhandlingarna, och det tycker jag inte att vi skall underminera med vad som kan uppfattas som politiskt dubbelspel.
Herr talman! Det handlar inte om något politiskt dubbelspel, utan öppet framförda åsikter i en debatt som vi har velat få till stånd med den ansvarige ministern ända sedan i våras. Vi har förvägrats den debatten. Det är beklagligt att just den typen av ansats i EG debatten betraktas av statsministern som ett försök att klampa in. Jag tror att statsminister Carl Bildt begår ett oerhört misstag när han ser EG-frågan som något som är förbehållet ett rätt så kvalificerat manskap bestående av de främsta företrädarna för partierna. Experterna, javisst, de skall föra ett samtal, men utan en folklig förankring, utan en fri och öppen debatt i landet riskerar frågan att hamna i ett läge där det här blir en angelägenhet för en liten klubb. Det vore faktiskt att åstadkomma en situation som kan komma att belasta det svenska EG medlemskapet med en misstänksamhet från alla de människor som har ett djupt engagemang i miljöfrågor. Vi har bett miljöminister Olof Johansson om den här debatten, men vi har inte fått den. Det beklagar jag. Statsministern skall nog passa sig för att kalla det för att klampa in, att hos folket vilja förankra ett av de viktigaste beslut som vi har att fatta i den här kammaren under det kommande året.

Herr talman! Jag noterar med viss tillfredsställelse att statsminister Carl Bildt i sin replik sade att jag tenderar till att spela dubbelspel. Jag gjorde ju klart för statsminister Carl Bildt vad det faktiskt handlade om. Och jag kan glädja mig åt att statsminister Carl Bildt också tycks dela min uppfattning när det gäller vikten av att folkligt förankra denna för hela det svenska samhället enormt viktiga process. Jag påstår att inget annat sakområde är viktigare för vår EG-förhandling än miljöpolitiken. Det finns också oerhört mycken ängslan, oerhört mycken rädsla, runt omkring i landet som rör just miljöpolitiken och våra möjligheter att i fortsättningen driva en progressiv miljöpolitik. Därför är det mycket viktigt att så många som möjligt av oss deltar i så många olika sammanhang som möjligt. Det rör inte bara det formella förhandlingsmandatet, som vi naturligtvis skall ta fram i en gemensam process här i riksdagen, och som vi inte alls har diskuterat och ifrågasatt. Därutöver måste vi också fullfölja våra uppdrag som riksdagsmän, parlamentariker och folkrörelseaktiva, och föra samtal ute i landets olika delar. Jag är glad att statsministern också för samtal, men det var exakt den debatten som jag efterlyste tidigt i riksdagens utskott och i den allmänpolitiska debatten. Gång efter gång har vi utmanat Olof Johansson på den punkten men mötts av tystnad. Det finns en risk i en sådan hållning, som jag pekade på. Det kan bli dystert för den svenska EG
Herr talman! Göran Persson och jag är helt överens om behovet av att förankra Europapolitiken. Det är förvisso en av de allra största utmaningarna för Sverige på 1990-talet, och den kanske allra största politiska frågeställning som vi står inför, vid sidan av ekonomin, under de närmaste åren. Jag delar också uppfattningen att miljöpolitiken är viktig i detta sammanhang. Om det är den svåraste frågan vill jag låta vara osagt. Vi har problem när det gäller anpassningen av jordbrukspolitiken. Vi kommer att slåss för regionalpolitiken. Det är en del på det utrikes och säkerhetspolitiska området som måste göras till föremål för klarläggande och diskussion. Det finns åtskilligt att göra. När det gäller miljöpolitiken, som är viktig, tror jag att vi skulle göra debatten en betydande otjänst om vi skapade ett intryck av att det förhåller sig på ett annat sätt än det gör. Det förhåller sig så med miljöpolitiken i EG-sammanhang att vi har en stark förhandlingsposition. Vi säger att vi skall utgå från högsta möjliga ambitionsnivå på miljöområdet, och den är inte bara stark, utan den är också gemensam för riksdagens ledande partier. Vi skall inte springa ifrån styrkan och enigheten när det gäller miljöpolitiken i de viktiga EG-förhandlingarna. Jag var artig mot Göran Persson i mitt andra inlägg och sade att han tenderade att spela dubbelspel. Om det fanns en möjlighet att efter detta meningsutbyte säga att tendenserna till dubbelspel håller på att försvagas, skulle ingen vara mera glad över det än jag.

Herr talman! Energisektorn är en viktig del av svensk infrastruktur. Säkra och trygga leveranser av värme och el till rimliga priser är en grundbult för ett samhälles funktion och utveckling. I Sverige har vi byggt upp ett väl fungerande system vad gäller produktion och distribution av värme och el. En monopolsituation har dock rått, i synnerhet på eldistributionssidan. De senaste åren har en nödvändig avreglering påbörjats, framför allt på eldistributionssidan. Denna utveckling bör givetvis fortsätta. En effektivare kapitalanvändning kommer då till stånd, rimligen medförande en mer riktig företagsekonomisk struktur i branschen. Skatteinstrumentet har i stor utsträckning använts för att styra produktionsinriktningen mot en miljömässigt effektivare riktning. Tyvärr har skatternas fiskala del kommit att betonas mer och mer. Det har behövts pengar till statskassan -- vilket man kan förstå -- och då har skatter och s.k. avgifter höjts. Detta har fått till följd ett för energibranschen inkonsistent skattesystem, vars effekter leder till snedvridning och egendomliga konkurrensförhållanden. På elsidan är skatten en konsumtionsskatt, som varje abonnent får betala. I samband med elkraftsproduktion utgår ingen CO2-skatt. På värmesidan är det tvärtom. Det tycks dock som om denna miljöpåverkan ökar i takt med att statsfinanserna försämras. För kraftvärmeproduktionen får detta märkliga konsekvenser. I ett modernt kolkondenskraftverk blir ca 43 % av bränsleinnehållet elektrisk kraft, och 47 % kyles bort. Resten går igenom skorstenen. Här är bränslet befriat från CO2-skatt. fjärrvärme och 10 % går igenom skorstenen. I detta fall beskattas 61 % av bränslet, trots att det endast åtgår 20 % mer bränsle för att producera en elenhet. Elproduktionen från sådana verk får således svårt att konkurrera med elproduktion från kondenskraftverk. Likaledes får skattesystemets utformning egendomliga effekter även när andra tekniska lösningar väljes eller andra bränsleval sker. Kylvatten som släpps ut i havet från ett kraftverk är givetvis skattefritt. Om samma kylvatten skulle tas om hand i en anläggning för kombinerad produktion av värme och el och användas för uppvärmning, belastas bränslet med CO2-skatt. Dessa tingens ordning leder sannolikt till att investeringar i kraftvärmeanläggningar närmast helt kommer att upphöra, vilket är negativt ur både miljösynpunkt och energihushållningssynpunkt. Jag vill också nämna problem som har uppstått i samband med de nya energiskatteregler som införs den 1 januari 1993. Biobränsleeldade energiverk med leveranser till tillverkningsindustrin har på många håll i landet fått problem genom att man inte använder fossila bränslen i tillräcklig utsträckning för att erhålla motsvarande skattereduktion. Industrierna hävdar givetvis att statsmakternas avsikt är att minska kostnaderna för industrins energianvändning. De bioeldade verken kan inte åstadkomma detta utan att kraftigt höja priserna för övriga konsumenter, eller att avstå från att leverera till industrikunder, som då själva gör i ordning egna fossileldade värmesystem, eller att energiverken själva ökar andelen fossilt bränsle, kanske med investeringar som följd och medförande negativa miljökonsekvenser. Andra värmeverk har en mycket hög andel fossila bränslen och få industrikunder. I och för sig borde då bränslebyten mellan olika fjärrvärmeverk vara möjliga, innebärande en sorts skatteplanering, men investeringar blir då nödvändiga. Därför bör statsmakterna i stället kunna acceptera att det biobränsleeldade fjärrvärmeverket får skatteåterbäring för sina leveranser av el och värme till sina industrikunder, som om man hade eldat fossilt bränsle. Åtskilliga energiverk runt om i landet är i högsta grad beroende av att en lösning på dessa problem kan hittas. Mitt inlägg har haft som syfte att ge en kort beskrivning av energiskattesystemets ofullkomligheter. Visserligen finns det en utredning som skall se över den tekniska utformningen av energiskatterna, men det räcker inte. Ett arbete bör påbörjas med inriktning mot ett enhetligt skattesystem. Utgångspunkten måste då vara bränslets miljöpåverkan och omfatta både el och värmeproduktion. Skattesatserna bör i rimlig utsträckning anpassas till de skattenivåer som föreligger eller planeras inom EG. Det är viktigt att energiföretagen får långsiktiga och hållfasta spelregler. Knappast någon bransch har varit så utsatt för politikers nycker och regleringslusta. Det måste vara slut med det nu. Energibranschen vill kunna fungera som andra branscher i näringslivet, i konkurrens, både inhemsk och internationell. Politikerna bör därför samla sig till att etablera en långsiktig och konsistent hållning, som inger förtroende och som bygger på insikten om värnet om miljön, om konkurrenskraftens betydelse för effektivitet och låga priser. Slutligen anser jag att kärnkraften behövs och kommer att behövas även långt efter år 2010. Det är helt nödvändigt, om vi skall bevara en rimlig prisnivå till båtnad för både industrin och konsumenterna. Vi måste bli realister. Sveriges ekonomiska situation kräver det, både nu och framgent.

Herr talman! Jag är glad att kunna referera till statsministerns redovisning av de förhandlingar som pågår när det gäller Sveriges nalkande till EG, som mycket tydligt pekar på att det finns en samstämmighet mellan partierna om hur miljöfrågorna skall hanteras i de förhandlingarna. Man blir lika bekymrad när man hör Göran Persson hala sitt vanliga positiv, om att statsrådet som är ansvarig för miljöfrågor inte är här och att han inte är beredd att delta i en EG-debatt om miljöfrågorna. Det där med närvaro är kanske inte det allra viktigaste, men när vi senast hade en genomgripande miljödebatt här i kammaren var inte ordföranden i jordbruksutskottet närvarande. Han hade åkt till Rio litet tidigare för att där påbörja sitt engagemang. Vid det tillfället hade vi en rejäl miljödebatt. Man kan säga att miljöaspekterna på EG-frågan mycket glädjande har flyttat in i kanslihuset. Miljövårdsberedningen, som är regeringens rådgivande organ i miljöfrågor, har vid ett flertal tillfällen arrangerat omfattande informationsdebatter kring EG-frågan. Dessa debatter har haft ett stort antal deltagare från politiska partier, näringslivet, ideella organisationer m.fl. Men jag har aldrig sett Göran Persson delta i dessa debatter. Viktigare än närvaron är kanske utgångspunkten vi bör ha för miljöarbetet efter den konferens som slutfördes i Rio i juni. Konferensen gav många signaler för vårt fortsatta miljöarbete på det internationella, nationella och även lokala planet. En av grundbultarna i det arbetet var den klimatkonventionen som lades fram för undertecknande. Klimatkonventionen kommer att ställa stora krav på oss i Sverige. Man kan förvisso tycka att konventionen skulle ha varit kraftfullare om vi hade fått råda ensamma, men den är ändock ett bra instrument. Det här måste förbättras på olika sätt. Vi kan inte bara vara nöjda med vad vi har uppnått i den klimatkonventionen. Konventionen om biologisk mångfald är väsentligt bättre. Den har muskler. Ett tecken på det är att USA inte vill skriva på konventionen. Det tyder på att det finns ett bett i konventionen. Göran Persson och Socialdemokraterna hade den något orginella inställningen att Sverige redan skulle ha vidtagit alla åtgärder när det gäller biologisk mångfald redan innan vi åkte till Rio och blev klara med konventionen. Det är ett litet bakvänt sätt att angripa problemet. Dessa frågor kommer att vara en utgångspunkt för regeringens arbete på miljöområdet. Förslag med anknytning till klimatkonventionen och konventionen om biologisk mångfald kommer självfallet att lämnas. Man kan också vara säker på att regeringens miljöarbete, liksom hittills under det gångna året, kommer att vara ett integrerat miljöarbete. Man tar upp miljöfrågorna i sitt sammanhang, dvs. i varje samhällssektor. Det må gälla biståndspolitiken, försvarspolitiken eller transportfrågor, där biltrafiken naturligtvis utgör ett särskilt fenomen. Det här tror jag inte att Göran Persson eller någon annan behöver vara orolig för. Den aviserade kretsloppspropositionen kommer naturligtvis att rymma många av grunddragen. Den kommer även att beakta erfarenheter från andra länder, såsom Tyskland, som har tagit nya steg, även i sin medverkan i EG, för att kunna föra in nya instrument, t.ex. producentansvaret, på ett kraftfullt sätt i ett genomgripande miljöarbete. Det finns en fråga där man kan ha och förvisso har delade meningar. Gustaf von Essen var mycket tydlig när han tog upp den frågan. Det gäller frågan om kärnkraften. Det är inget att hymla om. I den frågan finns helt uppenbart delade meningar. Fem svenska reaktorer står nu stilla av säkerhetsskäl. Samtidigt redovisar prognosinstrumentet NUTEK entydigt att vi under många år framöver kommer att ha ett elöverskott på minst tio TWh om året. Tio TWh motsvarar elproduktionen från två mindre reaktorer. Jag har svårt att förstå att man inte av detta kan dra en mycket tydlig slutsats beträffande kärnkraftens fortsatta hantering. Vi påminns varje dag -- signalerna kan vara utländska eller svenska -- om att kärnkraften är en osäker energikälla. Kärnkraften kan ersättas med andra effektiva energikällor. Kärnkraften både kan och måste bort från det svenska energisystemet. Jag tror att frågan om kärnkraften kommer att finnas kvar i miljödebatten tillsammans med de nya frågorna om kretslopp och övriga internationella frågor. Jag tror att många i samhället kommer att vara goda krafter i miljöarbetet. Jag hoppas att Göran Persson så småningom sällar sig till de krafterna.

Herr talman! Det är riktigt att vi har ett elöverskott nu. Om man studerar prognoserna för framtiden finner man att det knappast är troligt att det kommer att föreligga ett sådant elöverskott vid sekelskiftet. I vilket fall som helst är priserna på el så pass låga för närvarande att investeringar i ny elproduktion för att ersätta kärnkraften knappast är möjliga i någon större skala. Dessutom har vi inte teknik för att utveckla nya investeringar som skulle kunna ersätta kärnkraften. Hälften av landets elproduktion kommer från kärnkraften. Det går inte att minska den eller tro att man skall kunna ersätta den med biobränslen och dylikt. Jag tror därför att det är realistiskt att tänka sig att den avfasning av kärnkraften som förr eller senare måste ske, får ta längre tid än den tid som är utmätt, dvs. fram till år 2010.
Herr talman! Det här beror litet på vilka utgångspunkter vi har när vi betraktar kärnkraften. Själv tillhör jag dem som gärna ansluter sig till en trygg marknadsekonomi. Det innebär att jag tycker att alla energikällor i landet skall bära sina egna kostnader. Det finns dock en energikälla som via undantagslagstiftning klarar sig från de kostnader den rätteligen borde bära, nämligen kärnkraften. Vi vet att det är en kvarleva från den tid då kärnkraften hade en annan ställning. Är Gustaf von Essen beredd att förena sig med mig i ansträngningen att få bort den speciallagstiftning som ekonomiskt skyddar kärnkraften och därmed placerar den som en gökunge i energiboet och hindrar andra energikällor från att komma fram? Vilka kriterier skall vara uppfyllda för att vi skall kunna stänga av en reaktor? När anser Gustaf von Essen att de är uppfyllda?
Herr talman! Jag börjar med den sista frågan. Kärnkraftsinspektionen övervakar den här verksamheten, och det måste vara dess bedömning som får fälla avgörandet. Så länge kärnkraften enligt myndigheterna är säker och ekonomisk finns det ingen anledning att avveckla den. Den ekonomiska situationen i landet i dag länder till eftertanke. Det måste även kärnkraftsmotståndarna inse. Till industrin och andra aktörer på marknaden som kämpar för sin överlevnad kan vi inte komma med signaler om att vi nu skall avveckla kärnkraften och satsa på mycket dyra, nya investeringar i okänd teknik, som dock inte kan garantera en trygg och säker leverans av el.
Herr talman! En sanning måste slås fast, nämligen att det bekymmersamma ekonomiska läge som Sverige i dag befinner sig i på intet sätt är betingat av ett elunderskott. Det är inte synd om den svenska industrin därför att den inte får elektricitet till konkurrenskraftiga priser. Det finns inte heller något som talar för att det framöver kommer att uppstå ett elbehov som inte kan mötas med effektivitet och andra ellevererande energikällor. Jag noterar att Gustaf von Essen inte vill ge sig in i en diskussion om huruvida man skall marknadsanpassa kärnkraften eller inte. Jag förstår naturligtvis varför. Det är svårt att frigöra sig från tanken att kärnkraften inte klarar sig på egna ben. Herr talman! Min fråga om kriterierna för att kärnkraftsavvecklingen skall kunna påbörjas gällde naturligtvis vilken energisituation som Gustaf von Essen anser skall råda för att vi skall kunna påbörja genomförandet av det beslut som riksdagen och den s.k. energiuppgörelsen pekar på.

Herr talman! Det är nästan rörande att se hur Lennart Daléus lutar sig mot statsministern i sin ansträngning att bedyra de höga miljöambitionerna inför det svenska EG-inträdet. Parhästarna Bildt och Daléus är kanske i miljösammanhang ett något omaka par. Men ännu är uppenbarligen inte undrens tid förbi. Det är intressant. Jag är kritisk mot att miljöministern inte är närvarande. Jag tycker att det är rimligt att komma med den kritiken. Det är märkligt att det inte förrän nu har påpekats att vi har ytterligare en miljöminister, som uppenbarligen är så pass anonym att hon inte ens blir föremål för kritik när hon avstår från att dyka upp på riksdagens debatt. Det är anmärkningsvärt. Lennart Daléus förde ett resonemang om kärnkraften. Lennart Daléus är sakkunnig i regeringskansliet och arbetar för samma regering som Carl Bildt leder. Står Lennart Daléus bakom flerpartiöverenskommelsen i energifrågan? Eller har Lennart Daléus som sakkunnig i miljödepartementet utrymme att driva en egen energipolitik? Kommer den s.k. kretsloppspropositionen att innehålla konkreta förslag angående exempelvis avfallsfrågorna och producentansvaret? Eller kommer det att vara en proposition helt av principiell natur? Jag är rädd för att det kan bli det senare. Det har ju hittills varit så. De insatser som Lennart Daléus och hans ministrar har presterat har oftast bara handlat om ord. Det har ibland visserligen varit fråga om eleganta formuleringar, men det har ändock varit fråga om ord och inte handling. Kretsloppspropositionen är slagnumret under hösten.
Herr talman! Det är knappast jag och Centern som har haft problem med trovärdigheten när det gäller agerandet i kärnkraftsfrågan. Jag tror att de miljövänner är få som har glömt det djupa svek som Göran Persson och hans parti en gång ägnade sig åt i den frågan. Jag skall vara snäll och svara konkret på Göran Perssons två frågor. Jag vill då kanske inte ägna mig så mycket åt närvarokontrollen. Jag och Centern står självfallet bakom den energiuppgörelse som är omnämnd, sanktionerad och understödd i regeringsförklaringen och genom beslut i den här kammaren. Jag har självklart ingen som helst anledning att frångå en uppgörelse som ger möjlighet till ett offensivt energiarbete, som med mina utgångspunkter bör leda till att man skyndsamt blir av med kärnkraften. Herr talman! Göran Persson, som har väsentligt större erfarenhet av regeringsarbete än vad jag har, borde veta att det här knappast är tillfället att redogöra för innehållet i en aviserad proposition som skall vara klar till årsskiftet. Det kommer självfallet att vara en konkret och bra proposition.
Herr talman! Det sista Lennart Daléus sade skall vi komma ihåg. Olof Johansson kommer alltså i december att lägga fram en konkret och bra proposition om kretsloppssamhället. Det är ett klart besked från en sakkunnig person i miljödepartementet. Det tackar vi för. De förslag som kommer att läggas fram, kommer i så fall att vara av mycket genomgripande natur. De rör sådana frågor som är fundamentala i industrisamhället -- avfallsfrågor och produktansvar. Nu har vi fått besked, och det tackar vi för. Det är också bra att Daléus backar några steg när det gäller kärnkraften.

Det vore bättre om Daléus ägnade sin kraft och tid åt att försöka påverka sina centerpartistiska regeringskolleger, och även övriga i regeringen, till att vidta åtgärder som konkret gör att vi klarar fyrpartiöverenskommelsen i energifrågan. Det är ett av de största och kanske mest spännande projekt vi i det här landet har att hantera under de kommande åren. Också på det området lyser ju handling med sin frånvaro. Möjligen beror det på att centerpartisterna när de väl får ansvaret inte orkar leva upp till den handling som retoriken har gett anledning att tro att de ibland skulle vara mäktiga. Daléus är i så fall bara ytterligare ett exempel på det tillkortakommandet i Centerns politik.
Herr talman! Göran Persson gör mig litet osäker när han talar om fyrpartiöverenskommelsen på energiområdet. Jag är inte så bekant med den som Göran Persson. Däremot känner jag till den trepartiöverenskommelse som jag refererade till tidigare och som ju, som vi har sett, ger utrymme för kraftfullt agerande på energiområdet. Det finns olika åsikter i den här frågan. Jag är fullt medveten om det. Min åsikt är att vi i dag har en situation som möjliggör ett skyndsamt påbörjande och ett skyndsamt avslutande av den svenska kärnkraftsavvecklingen. Jag vill understryka att detta är en åsikt som fuller väl ryms inom ramen för trepartiöverenskommelsen och som också kan utnyttjas inom ramen för den. Göran Persson talar nu om ''folkkampanjens retorik''. Det var inte ovanligt att han betraktade de resonemang som vi i folkkampanjen förde fram på det sättet. Det är alldeles klart att vi som är kärnkraftskritiska -- jag tillhör den skaran -- har ambitionen att ändå driva en energipolitik som försörjer landet med energi, men med rätt energikällor och rätt användande. Herr talman! Göran Persson refererar till min diskussion kring den proposition som kommer. Den finns omnämnd i förteckningen över propositioner till riksdagen, där det står att den kommer i december, vilket jag också sade. Det är självklart att regeringen lägger fram konkreta propositioner. Jag utgår från att så alltid har varit fallet.

Herr talman! Till att börja med vill jag säga att jag gläds över det samarbete som kunnat äga rum mellan Socialdemokraterna och regeringspartierna i den mycket svåra situation som vi har haft på ekonomisidan. Min förhoppning är att samma samförståndsvilja också skall finnas framgent på miljöpolitikens område. Det kommer verkligen att behövas. Vi behöver inte, Göran Persson, söka sak i de här frågorna. Först en liten positiv utblick. Betraktar man miljöproblemen i ett historiskt perspektiv kan man konstatera att det på nationell nivå har skett en hel del förbättringar under de senaste årtiondena. Effektivare rening i de kommunala reningsverken, minskade punktutsläpp från industrin liksom minskade utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider visar på en positiv utveckling. Det visar också att människan kan om hon vill. I Sverige har nyligen skogspolitiska kommittén släppt sitt slutbetänkande. Jag vill poängtera att den svenska skogen hamnar på miljöns pluskonto. Den svenska skogen är en oerhört värdefull, förnyelsebar resurs, som växer till mer än vi tar ut. Den är en viktig inkomstkälla för landet och erbjuder samtidigt stora miljövärden. Tack vare att delar av den stora tillväxten inte tas ut, blir skogen en allt vitigare kolfälla, som fördröjer den globala uppvärmningen. Det är väldigt viktigt för oss att människorna i uländerna får chansen att ta till vara den svenska återbeskogningsnormen. I det sammanhanget har Sverige med sitt kunnande ett speciellt ansvar. Jag vill sända med en hälsning till biståndsministern och SIDA: Prioritera program för utbildning och överföring av den svenska normbildningen i fråga om återbeskogning! Vi ser avskräckande exempel på hur det kan gå. Jag kan ta upp Eritrea som ett exempel. Vid sekelskiftet var Eritrea och Etiopien över huvud taget till 55 % klätt med skog. I dag är bara 3 % beskogat. Om den här utvecklingen fortsätter i allt snabbare tempo, som den gör i dag världen över, innebär det en katastrof för allt som finns på jorden. Ökningen av koldioxidhalten i atmosfären kan inte bara mötas med trädplantering. Förbränningen av fossila bränslen måste minskas. I propositionen ''En god livsmiljö'' fastslås en viktig princip -- differentierad nybilsskatt. Det är en viktig åtgärd för att minska koldioxidutsläppen. Vi måste kämpa på flera fronter för att koldioxidutsläppen skall minska. Den accelererande försurningen av skogsmarken utgör ett ökat hot mot miljön. Enligt en rapport som skogspolitiska kommittén fått ta del av måste utsläppen minska med 75 % för att försurningen skall stanna på nuvarande nivå. Vår miljö är till stor del beroende av vad som händer internationellt. Vi är beroende av de miljöinsatser som våra grannländer gör. Jag är glad över att jordbruksministern vid sitt samtal med jordbrukspolitiker från de baltiska staterna hade med sig ett löfte från regeringen om en svensk satsning på 500 miljoner kronor för en bättre Östersjömiljö. Vi ställer givetvis upp på en kraftfull satsning för att rädda Östersjön. Herr talman! Insikten om problemen är egentligen en väldigt stor tillgång. Därför måste vi få till stånd en fruktbar dialog mellan miljöengagerade människor, som känner en berättigad oro för hotet om biologisk utarmning, och skogsägarna. I Rio undertecknades en konvention om biolgisk mångfald. Den förpliktigar. Vi har under det senaste decenniet blivit starkt medvetna om den omfattande utarmning av den biologiska mångfalden som ett oförsiktigt nyttjande av naturens resurser gett upphov till, och vi har också fått insikt om varför det är av så ytterst stor vikt att den bevaras. Det kapital som ligger i ett bevarande av den biologiska mångfalden är av största vikt att lämna vidare till kommande generationer. En god miljö är en förutsättning för att vi människor skall leva vidare på jorden. Vi måste samtidigt vara medvetna om att all mänsklig aktivitet betyder miljöpåverkan. Det gäller bara för oss att handskas med naturen så skonsamt som möjligt. Vi måste ta med oss de kristet västerländska värderingarna, som inkluderar förvaltaransvaret, in i framtiden. Ledstjärnan måste bli att förvalta och inte att förbruka. Herr talman! Jag vill avsluta på samma tema som jag började. Ljuset i mörkret är att vi har börjat lära oss läxan om samarbetets välsignelse, och jag hoppas på ett ansvarsfullt samarbete mellan pragmatiker från olika läger, så att vi kan få en ansvarsfull inriktning på Sveriges miljöpolitik.

Herr talman! Vi har under den allmänpolitiska debatten hört ordet ''kris'' många gånger. Det är ekonomisk kris, det är sysselsättningskris, osv. Det är riktigt. Det är besvärligt i Sverige i dag i jämförelse med vad vi är vana vid i det här landet. Områden som vi ofta nämner och hänvisar till när det gäller en minskning av sysselsättningen är näringslivet, den offentliga sektorn och jordbruket. Jag skall nu ta upp ett annat område, som också har det mycket besvärligt i dag. Det är nog känt för de flesta att svenskt fiske har det mycket bekymmersamt. Problemet är att vi har en alldeles för stor fiskeflotta med tanke på tillgången på fisk i havet. För att få en bild av hur situationen ser ut kan jag nämna att 1984 fiskades det 420 000 ton torsk i Östersjön. För nästa år är kvoten satt till 40 000 Trots denna minskning har inte fiskeflottan minskat, tvärtom. Tekniken har också gjort framsteg. Både båtar och fångstredskap blir modernare och effektivare. Det är viktigt att vi har en bra, effektiv och anpassad fiskeflotta. Det är också viktigt för sysselsättningen i alla fiskesamhällen längs våra kuster. Jag läste ett pressmeddelande från jordbruksministern daterat den 9 oktober 1992 som oroar mig något. Han säger bl.a.: Även om det finns många mörka moln på fiskeomårdet ser jag positivt på framtiden. Vi har stora fiskevatten där det finns relativt god tillgång på fisk, även om det inte är så bra varje år. Eftersom jordbruksministern är i kammaren måste jag fråga: Är det ministerns kristallkula som säger detta, eller är det forskning och undersökningar som gett dessa besked? Om det är det senare, stämmer inte detta med de uppgifter jag har fått. Eftersom Karl Erik Olsson också förespråkat totalstopp under ett år av torskfisket för att förbättra torskbeståndet har jag svårt att förstå hans optimistiska och positiva syn på framtiden för svenskt fiske. I krisens spår och genom krispaketet vet vi i dag att det kommer besparingar med 250 miljoner på Jordbruksdepartementet. Hur mycket detta drabbar fiskenäringen vet vi inte i dag. Däremot vet vi att i förra budgeten minskades anslaget till fiskevården kraftigt. Detta får till följd att fiskevården i vårt land inte kan bedrivas i samma omfattning som skett. Detta i sin tur får till följd att alla sportfiskare i vårt land, ca 1,5 miljoner människor, kommer att få mindre tillgång till fisk. Förutsättningarna för dessa att bedriva ett bra sportfiske blir betydligt sämre. Jordbruksministern: Ångrar ministern i dag att utredningen som riksdagen beställde om allmän fiskevårdsavgift slängdes i papperskorgen? Är det inte dags i dessa besparingstider att plocka upp utredningen och återkomma till riksdagen med förslag om införande av en allmän fiskevårdsavgift? Detta skulle ge bra förutsättningar för sportfisket i Sverige för framtiden. Jordbruksdepartementet har också framlagt ett förslag till ny fiskeriförordning och fiskelag. Detta är bra. Genom de nu framlagda förslagen vinner man fördelen att det finns möjlighet att särskilja olika kategorier fiskande: de som har fisket till yrke och fiskar för sin försörjning, och de som fiskar för nöje och rekreation och för de egna hushållens behov. Genom den föreslagna reformen stärker man yrkesfiskarnas ställning på samma gång som man underlättar möjligheten att bedriva ett livskraftigt kustfiske med fortsatt bosättning även vintertid i glesbygder och skärgårdar. Samtidigt kvarstår möjligheten för allmänheten att fiska för det egna hushållets behov och för nöje och rekreation, men givetvis inte för avsalu. Det bör också understrykas att dessa åtgärder kommer att gynna sportfiskarna. Nu är förslaget ute på remiss, och det är oerhört viktigt att jordbruksministern snarast möjligt efter remisstidens utgång lägger fram en proposition för riksdagen. I senaste nummret av tidningen Yrkesfiskaren kunde jag läsa att Folkpartiet var berett att upphäva 1985 års reform om det fria handredskapsfisket. Vi vet var Moderaterna står i denna fråga, och nu är det viktigt att vi också får veta var Centern står. Har ni också ändrat er? Jag vet att flera yrkesfiskare i skärgården inte gillar den här reformen, eftersom det förekom störningar i form av skadade redskap och tjuvvittjning. Men det är inte motiv för att riva upp en reform som är oerhört viktig för mångas rekreation och för sportfiskare. Det finns inte något försvar för sabotage och stöld: det är dumdristighet och idioti. Men för att några få missbrukar och missköter sig skall inte ett stort antal människor bli lidande. Det är ungefär som om vi skulle förbjuda all biltrafik i Sverige eftersom det förekommer trafiköverträdelser, rattfylleri, osv. Det finns också andra näringar, herr talman, som genomlevt mycket turbulens, t.ex. trädgårdsnäringen, men eftersom en utredning kommer att presenteras ganska snart skall jag inte uppehålla mig mer vid denna. Till sist ska jag ta upp en näring som också har det besvärligt, nämligen pälsdjursuppfödningen. Jag vet att det förekommer delade meningar om den skall finnas kvar eller ej, men vi har i dag i utskottet behandlat motioner om detta och jag vet att näringen gjort uppvaktningar på departementet för flera månader sedan. Nu vill näringen ha besked: Hur blir det, Karl Erik Olsson?

Herr talman! I morgon uppmärksammas Världslivsmedelsdagen och världens livsmedelsproblem runt hela jorden. De största problemen finns naturligtvis i u-länderna. Hunger och svält drabbar enligt FAO 780 miljoner människor. Jag tror att det är viktigt att vi har denna tragiska statistik med oss även när vi diskuterar jordbrukspolitik i Sverige. Åkermarken som resurs hotas i världen av en försämrad miljösituation. Föroreningar, erosion och ökenutbredning försämrar marken och tar åkermark ur produktion. Vi måste ha en naturresursberedskap som innebär att vi försöker behålla den åkermark som finns och se till att den inte förstörs. En god tillgång på oförstörd åkermark är en av de mest grundläggande faktorerna för att lösa de globala försörjningsproblemen på sikt. Även om inte all mark behövs i dag finns det anledning att ha en beredskap för en eventuell försörjningskris som beror på en försämrad miljösituation. Åkermarken kommer också att bli en allt viktigare resurs i miljöarbetet. Regeringen har angivit att jordbruket skall utnyttjas för att värna miljön. Vi menar med det att åkermarken skall användas för att producera råvaror, t.ex. till produktion av energi och industriråvaror. Det råder här i kammaren stor enighet i många för landet viktiga frågor. Ansökan om medlemskap i EG står sex av riksdagens sju partier bakom. Socialdemokraterna för att förbättra Sveriges ekonomi är ytterligare ett exempel på den förmåga till samförstånd och bred enighet som finns. Jag lade personligen ned stor möda på att skapa bred politisk enighet bakom det livsmedelspolitiska beslutet 1990. Nu krävs det anpassningar av 1990 års beslut, och jag hoppas att det skall gå att samla en lika bred och stabil majoritet igen. Jordbruket är en biologisk produktion som kräver besked som håller under långa perioder, gärna under många mandatperioder. Det måste finnas ett nationellt ansvar för jordbruksnäringen. Ett sådant finns i flertalet andra industriländer, och det borde inte vara sämre i Sverige. Men ibland känns det strömmningar av en mycket jordbruksnegativ opinion. Den 21 maj enades EG om en reform av sin gemensamma jordbrukspolitik, den s.k. CAP politiken. Principerna lades fast, men alla detaljer är inte utformade. Det innebär emellertid att det vi tidigare betraktade som ett rörligt mål nu står tämligen stilla. Reformen går i huvudsak ut på att omfördela från prisstöd till inkomststöd. Inkomststödet föreslås utgå bl.a. som arealbidrag till spannmålsproducenter. Samtidigt sänks priserna på spannmål. För att få del av arealstödet måste man sätta en viss del av arealen i träda. Inom EG räknar man med att detta leder till minskad produktion och minskad intensitet. Denna förändring i EG är säkert inte den sista, men den kommer att gälla under några år. Jordbruksministrarna i EG lade ner stor kraft på att komma överens, och det är mycket politisk prestige investerad i reformen. Den ligger därför säkert stilla tills Sverige blir medlem. Jag är övertygad om att EG:s jordbrukspolitik måste förändras ytterligare, så att regleringarna minskar i omfattning och samhällskostnaderna sjunker. Jag tror det kan vara möjligt med en sådan reformering mot slutet av 1990-talet. Men att tro att Sverige i samband med inträdet i EG skulle ändra på EG:s jordbrukspolitik är naivt. Det har i debatten framförts att Sverige skulle kunna begära undantag från CAP vid en anslutning till EG. Sådana uttalanden tyder på en stor portion okunskap om hur EG fungerar. Jordbrukspolitiken i EG är en av de äldsta delarna i gemenskapen. Den är obligatorisk för alla EG länder. Den innebär bl.a. en omfördelning från rikare länder till fattigare och på jordbruksområdet mindre utvecklade länder. Sverige skall naturligtvis som EG-medlem vara med i alla EG:s politikområden. Vi skall naturligtvis inte ha sämre regler och förutsättningar för t.ex. jordbruket än andra länder. Det övergripande förhandlingsmålet på jordbruksområdet när det gäller EG bör vara en fullständig integrering med EG:s gemensamma jordbrukspolitik från den dag Sverige blir medlem. Utgångspunkten är att vi skall uppnå så stora positiva samhällsekonomiska effekter som möjligt, men också att vi tar hänsyn till behovet av en stark jordbruksnäring och till konsumenternas och skattebetalarnas intressen. Om vi integrerar tidigt skall vi inte behöva ha några övergångsåtgärder vid medlemskapet, i varje fall inte många. När jag tillträdde som jordbruksminister för ett år sedan tillsatte jag en omställningskommission med uppdrag att stämma av 1990 års jordbrukspolitiska beslut inför ett EG-medlemskap. Kommissionen har redovisat ett första betänkande, och regeringen har lagt fast förhandlingsmålet för jordbruket. Med den här bakgrunden kan vi nu börja se konturerna på jordbrukspolitiken fram till ett EG medlemskap. Den totala stödnivån till jordbruket måste anpassas till EG:s nivå. Det innebär att prisnivån sjunker för såväl jordbrukare som konsumenter. Vidare måste kostnaderna för jordbruket begränsas och anpassas till EG:s lägre nivå. Det gäller bl.a. de kostnader för jordbruket som regering och riksdag har beslutat om. Vi bör också närma oss den regim EG har på spannmålsområdet. Jag vill ändå gärna betona att kärnan i själva omställningsbeslutet, att ställa om åkermark till annan produktion, fortfarande finns kvar. Åkermarken behövs för produktion av andra grödor för att lösa de stora miljöproblemen. Av ekonomiska skäl bör produktionen av spannmål minskas. Herr talman! Det skulle kunna vara intressant att med Carl Olov Persson föra en skogspolitisk diskussion. Jag skall avstå från det i kväll eftersom vi snart kommer att få en bred debatt med anledning av skogspolitiska utredningens förslag. Beträffande Kaj Larssons frågor så vill jag säga att det pressmeddelande som Kaj Larsson citerade naturligtvis delvis grundar sig på min allmänt optimistiska livssyn, det medger jag gärna. Men det grundar sig också på de informationer som jag har fått om att det nu finns nya generationer av torsk. De kanske inte är så stora, men de är ändå bättre än några förlorade generationer i Östersjön. Att det sedan råkade vara så att precis när jag skickade ut pressmeddelandet kom det in ytterligare litet saltvatten i Östersjön försämrar inte situationen. Det visste jag visserligen inte om när jag skrev, men det pekar åt rätt håll. Jag tror det är viktigt att komma ihåg att det finns goda tillgångar, också på annan fisk, t.ex. sill och skarpsill -- där är problemet att det inte finns en marknad, och det bör vi komma till rätta med. Marknaden blir bättre när vi blir medlemmar i EG och slipper EG:s tull på dessa varor. När det gäller torsksituationen har jag sagt att vi naturligtvis allvarligt borde överväga att införa ett fiskestopp. Vi övervägde också detta mycket allvarligt, bl.a. i fiskeriverket och i regeringen. Sedan övervägdes det också i Warszawa, och man kom fram till att det gick att fiska litet. Det är riktigt som Kaj Larsson säger att det finns mycket litet att ta, och vi måste vara försiktiga med fångsten. Inom Jordbruksdepartementet håller vi på att se över om stilliggersättningen kan anpassas till dagens situation för att råda bot på en del av de bekymmer som fiskarna har på grund av att det är så ont om fisk. Det ställdes ocskå en fråga om fiskevårdsavgiften. Jag har inte ångrat mig. Jag tror faktiskt att sportfiskarna klarar sitt fritidsfiske utan att vi går in med en statlig fiskevårdsavgift. En sådan skulle ge ganska litet pengar men förorsaka rätt mycken administration. Det finns inga planer på att ändra i l985 års reform om fritt handredskapsfiske.

Herr talman! Det hade varit bra om jordbruksministerns optimistiska syn hade stämt med verkligheten. Jag är oroad inför framtiden, eftersom det är så många faktorer som spelar in för att fisktillgången skall bli god. Torsken är för sin fortplantning beroende av miljön och saltvattentillströmningen från Västerhavet. Därför tror jag att situationen för fisket den närmaste tiden framöver inte är så gynnsam som Karl-Erik Olsson gav uttryck för. Jag tycker att det är synd att jordbruksministern inte kan tänka om när det gäller den allmänna fiskevårdsavgiften. En sådan avgift skulle vara till gagn för alla sportfiskare i landet. Det skulle ge pengar för utsättning, laxtrappor och allt annat som man använt statliga pengar till tidigare. Framöver kommer man inte att ha möjligheter att vidta sådana åtgärder. En stor del av den laxstam som vi har i dag är, bortsett från vildlaxstammen, ett resultat av att vi bedrivit en bra fiskevård i Sverige. Drar man nu undan de ekonomiska förutsättningarna för fiskevård, kommer det framöver att bli betydligt sämre.

Herr talman! Fiskevård och utsättning för att befrämja fisktillgången på sikt är frågor som inte automatiskt är kopplade till frågan om en allmän fiskevårdsavgift. Min ambition är att vi skall fortsätta med de åtgärder som vi påbörjat på det området och att vi kanske t.o.m. skall kunna öka insatserna. I mitt pressmeddelande stod faktiskt att jag ser många moln på himmeln -- meddelandet började med de orden. Men när det är mulet måste man väl ändå tro att det någon gång skall klarna. Om man inte tror det, är det lika bra att ge upp med en gång, men det utgår jag från att inte heller Kaj Larsson vill göra. Jag tror alltså att det blir bättre, men vi har några svåra år dessförinnan, och de åren måste vi klara av. Det kommer alltså att bli bättre. Vi har stora fiskevatten, och det finns god tillgång på fisk. Vi har också ambitioner på miljöområdet, och vi skall alltså inte ge upp.
Herr talman! Jag tror att det är bättre för fiskenäringen att man är litet mer realistisk och något mindre optimistisk. Det är naturligtvis riktigt som jordbruksministern säger att bakom molnen skiner alltid solen, men det kan vara molnigt väldigt länge. Vad som står i pressmeddelandet om molnen på himmeln citerade jag också i mitt anförande. När det gäller den allmänna fiskevårdsavgiften tror jag att jordbruksministern har litet fel i sitt tänkande. Vi minskade förra året budgeten för detta ändamål från 8 miljoner till 4 miljoner kronor, och det måste naturligtvis sätta sina spår på fiskevården i Sverige. Jag ser en allmän fiskevårdsavgift som en fin möjlighet att få in pengar för att kunna bedriva en bra fiskevård i Sverige. När Sportfiskareförbundet var positivt till en fiskevårdsavgift, förstår jag inte varför man inte tog initiativ till en sådan avgift. Det är emellertid ännu inte för sent, Karl-Erik Olsson. På den fråga jag ställde om pälsdjursnäringen fick jag inget svar.
Herr talman! Jag tror inte att vi kommer mycket längre i debatten om en allmän fiskevårdsavgift. Vi har under lång tid haft olika uppfattningar på den punkten, och dessa olika uppfattningar kvarstår. Pälsdjursnäringen arbetar under mycket svåra förhållanden. Jag liksom Kaj Larsson känner till de områden i södra Sverige som har ganska mycket pälsdjur. Vi har övervägt olika åtgärder, men det är inte helt enkelt att finna former för ett direkt stöd till den här näringen i ett läge där många branscher på många olika håll är illa utsatta. Får jag återkomma till frågan om optimism och realism. Jag tycker inte att det ena utesluter det andra. Realism innebär att man ser både det mörka i dagsläget och möjligheterna inför framtiden. Det här pressmeddelandet härstammade från ett tal som jag höll på Sveriges Fiskares riksförbunds kongress. På den kongressen möttes jag av en större optimism än jag själv hade förväntat mig. Det gladde mig att det kom så många positiva signaler från en näring som för tillfället är så hårt utsatt.

Herr talman! Jag hade tänkt att mest tala om miljön, men jag vill börja med att säga några ord om jordbruket. Jag vill då konstatera att Sveriges jordbrukare har det besvärligt just nu. Det beror främst på att man i år haft en mycket dålig skörd på grund av den svåra torkan. Jordbrukarna känner en stor oro för framtiden. Det råder stor ovisshet. Omställningspolitiken har avstannat. Det beror främst på att GATT förhandlingarna, som vi trodde skulle vara avslutade för snart två år sedan, ännu pågår. Vi hängde upp mycket av våra beslut år 1990 på just den förutsättningen. Vidare har vi lämnat in vår ansökan om medlemskap i EG, och det har fått effekten att man slutat med omställningen, något som är ganska naturligt. När vi fattade det mycket drastiska jordbrukspolitiska beslutet år 1990, beslöt vi också att vi skulle följa upp beslutet, utvärdera det och eventuellt korrigera det i framtiden. Det är naturligt när man fattar ett så drastiskt beslut som vi den gången gjorde. För oss moderater och för hela regeringen är just EG-medlemskapet en av de mest centrala och viktiga frågorna. Jag vill också hävda att man inom svenskt jordbruk har samma uppfattning. Inom näringen är man dock orolig för de år fram till dess att vi blir medlemmar i Gemenskapen. Det är viktigt att omställningskommissionens arbete följs upp på ett sådant sätt att infasningen av Sveriges jordbrukspolitik i EG snarast påbörjas. Det krävs nu klara signaler till svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri. Påbörjas infasningen nu tror jag att det skapas möjligheter till mer av konkurrens på så lika villkor som möjligt. Då kan vi också påräkna svensk landsbygds och svenska bönders stöd för att ro i hamn den viktiga EG Herr talman! Under århundradenas lopp har landskapet avsevärt förändrats. Under det senaste seklet har människan i allt större utsträckning tillvaratagit och utnyttjat naturresurserna, och det har skapat problem. Restprodukter och föroreningar har deponerats i naturen. Sopor och soptippar är och förblir ett stort problem. Regeringen arbetar just nu på flera propositioner som skall kunna bidra till bättre lösningar. Det gäller riktlinjer för kretsloppsanpassad hushållning, ändringar i miljöskyddslagen, vissa åtgärder på klimatområdet, m m. Ofta har vi en negativ och tyvärr destruktiv debatt om miljöpolitiken. Jag vill då gärna konstatera att de förändringar som under årens lopp inom näringslivet i många fall varit positiva och till gagn för natur och miljö. För 100 eller 150 år tillbaka i tiden var det många människor som inte kunde leva av det som naturen gav. Man blandade t.o.m. bark i brödet då skörden slog fel. I dag är, tack och lov, situationen en helt annan. Vi kan emellertid konstatera att stora områden i Sydsverige -- jag tar gärna min egen hembygd, Hallandsåsen och Söderåsen, som exempel -- för 100 år sedan var ljunghedar, fält av enebuskar och dungar av lövträd. Hade vi haft den miljön i dag skulle vi helt säkert inte ha fått plantera skog på dessa områden. I dag har vi där högproduktiv skog, och nu får man knappt avverka den skogen. Jag tar detta som exempel på att vi måste tänka och se litet grand tillbaka för att kunna gå vidare framåt. Utvecklingen, tekniken, forskningen och erfarenheterna har givit oss nya möjligheter. Vi kan i dag både njuta och leva av det som naturen ger. Jag vill mot den bakgrunden notera det jag tycker är väldigt allvarligt, nämligen att när nu svenskt skogsbruk och svenska skogsbönder är beredda att ta ett ökat miljöansvar, kritiseras de hårt av vissa miljöfantaster -- det vill jag kalla dem -- ute i världen. De hävdar att svenskt skogsbruk inte tar miljöhänsyn. Det skadar svenskt skogsbruk. Det skadar svensk skogsnäring och därmed riskeras också exportintäkterna för framtiden, vilka vi är så beroende av för vår välfärd. Jag tycker att det är beklämmande att man från miljösidan inte är beredd att ta den kastade handsken och hjälpa till att skapa ett samarbete kring miljön i skogsbruket. Svenska skogsbönder har genom sitt ägande, sitt förvaltande, brukat skogen på sådant sätt att vi i dag har mycket värdefullt att bevara. Jag tycker därför att det är angeläget att här säga att vi måste samarbeta för att nå framgång. Äganderätten får icke äventyras. Jag känner viss oro inför många av de inslag som vi upplever i dag i den allmänna debatten. Till sist vill jag nämna att vi kommer att få se vissa positiva saker framöver. Miljöbubblan, som t.o.m. har accepterats av Olof Johansson, är ett försök till nya grepp i miljöpolitiken. Jag hoppas att vi skall kunna enas i vår framtida strävan att skapa en bättre miljö.

Herr talman! När riksdagen med stor majoritet i juni 1990 beslöt att inleda en inhemsk avreglering och marknadsanpassning av jordbruket, pågick GATT-förhandlingar, som Ingvar Eriksson framhöll, om en internationell avveckling av stöd och handelshinder. De förväntades vara klara 1990. I korthet går vårt beslut ut på att bönderna har fått ett beting. Med bibehållen nivå på importen till Sverige skall de under en femårsperiod skära ned överproduktionen av livsmedel, så att balans uppstår på den svenska marknaden. Staten åtog sig ett ansvar för att omställningen kan ske i ''socialt acceptabla former''. Men när perioden är över skall jordbruket betraktas som vilket annat småföretagande som helst. Det slås på flera ställen i riksdagsbeslutet fast att vårt gränsskydd inte skall förändras utan GATT avtal. Det blev inte något GATT-avtal 1990, förhandlingarna pågår fortfarande. Men samtidigt som omställningsperioden inleddes förra året ansökte Sverige om medlemskap i EG. Vårt tänkta medlemskap förändrar radikalt förutsättningarna för vårt jordbruk. Att vi som EG medlemmar skulle tillåtas eller kunna föra vår egen jordbrukspolitik är, som jordbruksministern framhållit, helt uteslutet. Vårt beslut, som syftade till balans mellan produktion och konsumtion på den svenska marknaden, är överspelat. Vi skall i stället uppträda på EG-marknaden, där vi förmodlingen har större möjligheter att konkurrera med vegetabilier än med animalier. Tyvärr innebär EG-medlemskap en återgång till en mer reglerad jordbruksekonomi. För mig som representant för Folkpartiet liberalerna, som varit pådrivande när det gällt att inleda en marknadsanpassning av jordbruket, känns det besvärande. Efter att man inom EG i decennier debatterat nödvändigheten av att förändra sin jordbrukspolitik -- fortfarande går cirka två tredjedelar av den gemensamma EG-budgeten åt till att betala subventioner och överproduktion av livsmedel -- lyckades man i juni i år enas om ett litet steg mot marknadsanpassning. En utvärdering av den förändrade politiken skall ske 1996. Med tanke på de protester mot beslutet från de starka bondeorganisationerna i Frankrike och Tyskland som vi åvittnat lär det dröja innan nya steg kan tas. Sverige beräknas få betala ca 15 miljarder per år till EG:s gemensamma budget, varav ca 10 miljarder går till jordbruket, varav i sin tur ca 5 miljarder kommer tillbaka till vårt svenska jordbruk. Den borgerliga regeringen har som vi hört tillsatt en kommission med uppdrag att lämna förslag om en anpassning av den svenska jordbrukspolitiken till EG:s. Kommissionen har i en första rapport kommit med förslag som främst berör vegetabilieproduktionen. Jag tycker förslaget är väl avvägt. Det finns ekonomer som kritiserat att vi inte avvecklade även gränsskyddet när vi beslutade att lägga om vår jordbrukspolitik. Våra livsmedelspriser -- som ligger över EG:s -- skulle då naturligtvis ha blivit lägre. Men det hade också fått den effekten att vi hade slagit ut vårt svenska jordbruk. Samma ekonomer -- i regel hängivna EG-anhängare -- protesterar nu med olika motiveringar mot kommissionens förslag till EG Det har varit utifrån konsumentperspektivet vi från Folkpartiet liberalerna drivit kravet på omläggning av jordbrukspolitiken. Om vi hade utgått från att konsumenternas enda intresse var lägsta möjliga livsmedelspriser, hade vi naturligtvis även föreslagit en avveckling av gränsskyddet. Men konsumenterna har också ett intresse av levande landsbygder och att vårt nuvarande öppna och vackra jordbrukslandskap behålls. Lars Drake vid Lantbruksuniversitet, SLU, har i enkätundersökningar visat att en majoritet av svenska folket anser att vi bör sätta in skattemedel om landskapsvården är hotad. Lantbrukets utredningsinstitut har enligt en skrift från augusti i år sökt beräkna de samhällsekonomiska effekterna av en nedläggning av jordbruket. Effekten för landskapsvården skattas bli 4,8 miljarder kronor i ökade samhällskostnader per år, vilket känns rimligt med tanke på att vi varje år av skattemedel betalar över 2 miljarder för parker och allmänna grönytor i våra tätorter. Det blir dyrt att bedriva landskapsvård med kommunalanställda. Eftersom vårt jordbrukslandskap endast omfattar ca 9 % av vårt lands yta, mot ett EG-genomsnitt på ca 50 %, är det mycket angeläget att vi inte tvingas beskoga ytterligare areal. Det finns också en stark konsumentopinion i vårt land, med Astrid Lindgren i spetsen, som fått riksdagen att ta beslut om en humanare djurskyddslag. Om vi inte är beredda att betala den merkostnad som uppstår härmed, lär vi i framtiden enbart äta importerade animalier, producerade på ett sätt som vi inte tillåter. Herr talman! Omställningskommissionen har lagt fram ett förslag om EG-anpassning som tar sikte på att vi vid inträdet skall vara nere i EG:s konsumentprisnivå. Det innebär krav på kraftiga men inte omöjliga rationaliseringar i framför allt livsmedelsindustrin och i handelsled. Vi bör följa kommissionens förslag.